Herr talman! Jag tror att man kan klara av, eller i vart fall minska, flertalet av de problem som oroar både Bertil Jonasson och mig genom de nya reglerna om allmän investeringsreserv. De innebär ju, som jag kort antydde i mitt första svar, att man får möjlighet att redan vid 1980 års taxering avsätta medel till en allmän investeringsreserv. Om en skogsägare under detta år tar ut medel från skogskonto, får han alltså inte omedelbar beskattning för hälften av det belopp som tas ut genom att han gör denna omsättning. Det bör alltså vara möjligt för de skogsägare, som i dag har pengar på skogskonto som nu löper ut, att ta ut medlen och flytta in dem i en allmän investeringsreserv fr.o.m. 1980 års taxering. I avvaktan på det arbete som skall göras i den nya kommittén tror jag alltså att vi kan klara, eller i varje fall minska, de problem som finns.
Herr talman! Jag är tacksam för det kompletterande svar som budgetministern har lämnat. Jag är fortfarande något rädd för att man ändå, trots denna möjlighet, inte kan klara av att sätta undan pengar i sådan utsträckning att det inte blir fråga om något som kan liknas vid en konfiskation. Det viktigaste är att rädda pengarna till de här bygderna, så att man får skog tillbaka i en framtid. Vi får räkna med att skogen för många skogsägare huggs ned totalt inom en tioårsperiod. Sedan är det bara arbete och bara utgifter under 10, 20, 30, ja kanske ända upp till 40 år utan att det blir inkomster från skogen. Därför är det nödvändigt att man inte ”tar livet” av dessa människor med en beskattning utan att de får möjlighet att behålla en del pengar för att plantera och producera. Vi vet att både landet i sin helhet och industrin behöver råvara, och därför måste vi ge skogsägarna möjligheter att förnya skogen. Jag är som sagt tacksam för det kompletterande svaret, men jag tror ändå att det kan bli nödvändigt att vidta speciella åtgärder. Vi får undersöka den saken.
Herr talman! Nu kanske Bertil Jonasson tog i litet i överkant. Jag är medveten om att vi har ett hårt skattetryck, och jag verkar för att på olika områden minska det. Men när Bertil Jonasson talar om konfiskering och om att ta livet av skogsägarna i Värmland, tycker jag det är litet av överdrift i beskrivningen av verkligheten. De regler om skogskonto och allmän investeringsreserv, som alltså nu finns, innebär en möjlighet att jämna ut inkomsten under närmare 20 år. Det tycker jag ändå är rätt generösa regler. Än en gång: I utredningen skall man ytterligare se över vilka förändringar som eventuellt kan bli erforderliga för framtiden. Anledningen till att vi inte nu vill göra sådana förändringar är, som vi redovisade i en proposition i vintras, att ytterligare förlängningar och mera väsentliga ändringar reser ett antal principiella problem som ytterligare bör utredas. Den uppfattningen delade också skatteutskottet och riksdagen vid den tidpunkten. Men vi kommer som sagt igen när utredningsarbetet är fullföljt.
Herr talman! Budgetministern får förlåta mig om jag tar i litet hårt, men vi som på ort och ställe har följt denna fråga kan konstatera den hemska katastrof som föreligger. Det är en katastrof för den enskilde individen men också för den kommun som vederbörande bor och verkar i. Det är också en katastrof för framtida skogsproduktion och skogsvård. Det är klart att om man tar skogskontot och de bättre insättningsmöjligheterna på investeringskonto i beaktande så måste man konstatera att det har skett förbättringar. Det är jag tacksam för, och det ger jag budgetministern ett erkännande för. Det kan hända att det för många skogsägare blir möjligt att klara följderna av katastrofen genom de här två förbättringarna, men för vissa andra är det inte säkert att det går. Vi får titta på den frågan. Det här är också en fråga inte bara för de människor som direkt drabbas av skadorna utan det är också en fråga för alla omkringboende, som helt enkelt blir tvungna att hugga bort skogen därför att granbarkborrens härjningar inte stoppas.

Herr talman! Kerstin Göthberg har frågat mig när utredningen om samverkan mellan förskola och skola som aviserades i propositionen 1978/79:180 om läroplan för grundskolan kan komma till stånd. Hon har vidare frågat mig om utredningen kommer att få till uppgift att se över huvudmannaskapsfrågan. Jag delar den uppfattning som uttrycktes av föredraganden i propositionen om läroplan för grundskolan att olika frågor rörande samverkan mellan förskola och skola bör utredas närmare. Jag avser att inom den närmaste framtiden begära att regeringen bemyndigar mig att tillkalla en kommitté. Den bör få till uppgift att utvärdera den försöksverksamhet med närmare samarbete mellan förskola och skola som bedrivits på olika håll i landet och mot bakgrund härav söka utforma en helhetssyn på verksamheten i förskola och skola, samt samarbetet mellan de båda verksamhetsformerna. Jag är i dag inte beredd att gå närmare in på innehållet i kommitténs direktiv.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Samverkan mellan förskola och lågstadium behandlades ju — som Britt Mogård mer än någon annan av oss vet — redan i SIA-utredningen och även i den proposition som byggde på den. Barnstugeutredningen framhöll också vikten av denna fördjupade samverkan för att underlätta övergången från förskola till grundskola. Såsom även sägs i svaret har man på många håll i landet bedrivit försöksverksamhet med en sådan samverkan. För att ta ett exempel från mitt eget län, som jag ju bäst känner till, kan jag tala om att samtliga kommuner där har deltagit i sådana projekt under åren 1970 76. I Västerås kommun har man haft ett alldeles speciellt projekt på gång, det s.k. Bäckbyprojektet, med en i möjligaste mån integrerad skolform mellan förstadium, lågstadium och mellanstadium. Syftet med försöken har bl.a. varit att utjämna de skillnader som finns, åtminstone i praktiken, mellan förskola och lågstadium, framför allt när det gäller metoder och innehåll i undervisningen. Skolan måste, tycker jag, upplevas som en naturlig fortsättning på förskolan. I dag kan emellertid skolstarten för många elever faktiskt bli en negativ upplevelse, vilket kan bero på de skillnader som jag tidigare nämnde. Någon samlad utvärdering av dessa försök har inte gjorts. Därför noterar jag med tillfredsställelse att statsrådet nu är beredd att inom den närmaste framtiden tillsätta kommittén. Jag beklagar dock att statsrådet inte anser sig kunna lämna något svar på min andra delfråga. Men jag vill ändå säga att om utredningen skall syssla med frågor som enligt den förra skolministern rör gemensam pedagogisk grundsyn, lärarsamarbete, konsekvensen av en flexiblare skolstart, lokalnormer och statsbidragsbestämmelser, ter det sig enligt mitt sätt att se naturligt — ja, nästan ofrånkomligt — att även huvudmannaskapsfrågan måste ses över. Jag tror också att det vore av stort värde att få en utvärdering av hur det delade huvudmannaskapet påverkar denna samverkan och hur olika grupper upplever den.
Herr talman! Det har framgått att Kerstin Göthberg och jag är helt överens om att det är angeläget att samarbetet mellan förskola och skola intensifieras och utreds, så att man kan få den helhetssyn som jag talade om tidigare. Det finns alltså ett utmärkt underlag för utredningen att starta från i de olika försöksverksamheter som Kerstin Göthberg talade om. Jag är inte beredd att gå in närmare på direktiven, men jag har alltså nu med tacksamhet tagit del av Kerstin Göthbergs synpunkter.
Herr talman! Jag accepterar naturligtvis de skäl som Britt Mogård kan ha för att inte i dag gå närmare in på kommitténs direktiv, men det har uttryckts önskemål från många håll om att få någon form av utvärdering när det gäller det dubbla huvudmannaskapet. Bl. a. har den grupp i Europarådet som sysslar med förskola och lågstadium i sin resolution en punkt där man går så långt att man säger att det vore önskvärt att ha samma huvudman för de här två skolformerna. Jag tycker inte att man i dag kan ta ställning i denna fråga, men mot denna bakgrund tycker jag att det finns många skäl som talar för att det nu är dags att se över huvudmannaskapet.

Herr talman! Roland Sundgren har frågat mig vad jag ämnar göra för att påskynda att frågan om betygsättningen i lärarutbildningen får sin lösning. 1974 års lärarutbildningsutredning lämnade i juni 1977 till regeringen ett förslag till betygsättningen i lärarutbildningen och meritvärderingen vid tillsättning av tjänst i skolväsendet. Sedan förslaget remissbehandlats överlämnades det till universitetsoch högskoleämbetet i maj 1978 av dåvarande regeringen. UHÄ fick samtidigt i uppdrag att vidta de åtgärder i anledning av förslaget som ankommer på ämbetet. Det är nämligen UHÄ som har att i utbildningsplan fastställa de föreskrifter om betyg som skall gälla för en allmän utbildningslinje i högskolan. Regeringen föreskrev vidare i sitt beslut att några förändringar av betygssättningssystemet inte fick träda i kraft förrän meritvärderingsreglerna vid tillsättning av lärartjänst hade anpassats till förändrade betygsregler. Det är skolöverstyrelsen som fastställer meritvärderingsreglerna. Min företrädare som skolminister omtalade i ett svar till Roland Sundgren under föregående riksmöte, att SÖ:s arbete med att fastställa nya meritvärderingsregler beräknades vara avslutat före utgången av juni månad 1979. Arbetet har blivit fördröjt och pågår fortfarande. Jag anser att det f. n. inte är lämpligt att ingripa i det arbete som pågår hos SÖ, vilket innefattar samråd med arbetstagarorganisationerna.

Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att det var ett överraskande lamt svar jag fick av Britt Mogård. Det verkar som om Britt Mogård genomgått en personlighetsförändring sedan hon senast var skolminister. Britt Mogård den första visade i den här frågan handlingskraft. Det intrycket får man åtminstone när man läser de tilläggsdirektiv till lärarutbildningsutredningen som hon skrev i februari 1977 och genom vilka hon ryckte ut den här frågan. Hon skrev bl.a. i direktiven ”Jag bedömer det som angeläget att betygssättningen inom lärarutbildningen får en enhetlig och samlad lösning —-—-- De sakkunniga bör därför med förtur behandla betygsättningen i lärarutbildningen ——-- Arbetet bör bedrivas skyndsamt och i samråd med berörda personaloch elevorganisationer. Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen uppdrar åt 1974 års lärarutbildningsutredning att skyndsamt lägga fram förslag om betygsättningen inom lärarutbildningen —--". Orden ”förtur” och ”skyndsamt” finns på flera ställen i tilläggsdirektiven till lärarutbildningsutredningen. Och lärarutbildningsutredningen tog Britt Mogård på orden och arbetade snabbt.

Detta förslag tillstyrkte samtliga remissinstanser. Som Britt Mogård säger i svaret överlämnade hon utredningsförslaget och remissyttrandena, som var helt eniga på denna punkt, till UHÄ. Där har förslaget nu legat i ett och ett halvt år. Som Britt Mogård också säger i sitt svar ställde jag när ärendet hade legat ett år efter överlämnandet en fråga till ”mellanskolministern” Birgit Rodhe om hur länge lärarutbildningen skulle behöva dras med de graderade betygen. Jag tyckte då att hon verkade litet generad över att det hade dröjt så länge. Hon sade att det dock skulle komma ett förslag före utgången av juni månad. Man väntade, som det också heter i svaret, på meritvärderingsreglerna. Sedan dessa framlagts skulle det vara klart för UHÄ att utfärda bestämmelserna. Av Britt Mogårds svar i dag verkar det som om hon nästan gett upp i denna för vår framtida skola så viktiga fråga. Ute på lärarhögskolorna är man förtvivlad över att ingenting händer. De graderade betygen är ett hinder för förbättringar och förnyelse i lärarutbildningen, och det går inte att utbilda lärare för den nya roll de skall ha i vår framtida skola — där arbetet skall inriktas på samverkan lärare emellan, mellan lärare och föräldrar och mellan lärare och elever och där också lärarna skall ha en viktigare social funktion —
Herr talman! Jag tror att Roland Sundgren har iakttagit fel. Jag har inte genomgått någon personlighetsförändring. Jag är fortfarande en högst handlingskraftig person. Det är riktigt att den dåvarande regeringen använde orden ”förtur” och ”skyndsamt”. Jag vill också påstå att regeringsbeslutet kom skyndsamt efter det att förslaget hade remissbehandlats. Jag har dock aldrig tidigare tänkt och tänker inte heller nu bli så handlingskraftig att jag lägger mig i bl.a. SÖ:s samråd med arbetstagarorganisationerna. Det finner jag vara både dumdristigt och olämpligt. Jag förutsätter att skolöverstyrelsen meddelar mig om ett totalt dödläge uppstår, och då lovar jag, herr Sundgren, att återigen visa handlingskraft.
Herr talman! Jag tycker att Britt Mogård kan bevisa den handlingskraften redan i morgon. Visserligen är det riktigt att i brevet till UHÄ reglerna för betygsättningen görs beroende av ett meritvärderingssystem, men jag menar att det när SÖ inte klarat detta på ett och ett halvt år finns ett underlag för att skriva ett nytt brev till UHÄ. Utredningen skrev bl.a. att behovet av meritvärderingsinstrument vid tjänstetillsättning inte kan utgöra ett avgörande argument för att bibehålla graderade godkänd-betyg vare sig i lärarskicklighet eller i ämnesutbildning. Jag tycker därför att det inte finns någon anledning att hålla fast vid kravet på meritvärdering, när nu SÖ och också de fackliga organisationerna inte på ett och ett halvt år kunnat klara vad som vid en läsning av utredningens betänkande ändå måste bedömas som en ganska enkel sak. Det måste finnas gränser för hur mycket byråkratin får hindra utvecklingen. Viseri dessa dagar uppropi tidningarna om att skolan lever. Jag hoppas att också skolministern lever. Det är viktigt både med en skola och med en skolminister som lever. Det här är en mycket angelägen och viktig fråga.
Herr talman! Det förefaller mig som om Roland Sundgren förespråkar en högst okonventionell hantering och som om han förväxlar detta med handlingskraft. Jag tror inte att det är samma sak. Jag anser att det är skolöverstyrelsen, inte Roland Sundgren, som skall meddela mig när ett ingripande från mig är befogat. Jag menar att Roland Sundgren talar mot bättre vetande, om han föreställer sig att det är något slags ohanterlig byråkrati som försenar handläggningen. Jag tänker inte gå närmare in på det.
Herr talman! Jag anser att en regering skall regera. Vad skall man annars ha en regering till? Anser man inte att det är lämpligt att ingripa i en fråga. som en utredning behandlat med förtur och där ett förslag snabbt arbetats fram på fyra månader — dessutom på order av Britt Mogård — och som sedan fått ligga stilla hos skolöverstyrelsen i ett och ett halvt år måste vi ställa oss frågan: När skall en skolminister ingripa, om inte vid ett sådant tillfälle? Det är ändå en fråga av stor betydelse för skolans framtid. Lärarkandidater och lärarutbildare säger att lärarutbildningen f.n. fungerar dåligt för deras framtida roll som lärare. Betygen hindrar nämligen en utbildning för SIA-skolan med de krav den ställer på en demokrati i skolan som ger eleverna de kunskaper och den fostran de behöver för att sedan kunna bidra till att påverka samhällsutvecklingen.
Herr talman! Jag anser också att regeringen skall regera men enligt normal praxis och normala regler. Skulle jag inte följa de principerna skulle nog Roland Sundgren ställa en fråga till mig om varför jag bär mig åt på det sättet. Jag anser att om regeringen har givit ett uppdrag och uppdraget fullföljs, låt vara att det har blivit försenat av skilda orsaker, skall regeringen inte ingripa förrän ifrågavarande myndigheter ber regeringen ingripa.
Herr talman! Visserligen är det UHÄ som Britt Mogård givit uppdraget att fastställa betygssystemet i lärarutbildningen, men det är ju regeringen som bestämmer när UHÄ skall göra det. Det finns alltså möjligheter att åter ta upp ärendet. Jag tror att man på UHÄ är förtvivlad över att man inte har fått ordna upp den här frågan. Det är på SÖ arbetet blivit fördröjt, och SÖ sorterar ju under skolministern.

Herr talman! Lars Gustafsson har frågat mig huruvida jag, om kvarstående skillnader mellan tidigare och nuvarande statsbidrag till grundskolan genomgående visar sig vara betydande i hela Storstockholmsregionen, avser ta några initiativ för att komma till rätta med den avsevärda nedgång i statsbidragstäckning som ifrågavarande kommuner råkat ut för. Han har vidare frågat mig vilka åtgärder jag i så fall avser vidta. Karl-Erik Svartberg har frågat mig vilka omedelbara åtgärder jag avser vidta för att rätta till de missförhållanden i statsbidragssystemet som påvisades redan 1978 och som fortfarande finns kvar. De båda frågorna avser samma ämne. Jag besvarar dem därför gemensamt. När det gäller det nya statsbidragssystemet finns det ännu erfarenhet av utfallet för bara ett läsår, nämligen år 1978/79. Vid en jämförelse mellan kommunernas totala statsbidrag till driften av grundskolor för åren 1977 79 svarar skillnaden i huvudsak mot löneutvecklingen för lärare samt ökningen av antalet elever i grundskolan. Jag har då tagit hänsyn till att regeringen under hösten höjt veckotimpriserna för läsåret 1978/79. Som förutsågs vid riksdagens beslut om det nya statsbidragssystemet kan det inte uteslutas att någon kommun erhåller ett lägre statsbidrag än vad den skulle ha fått enligt de regler för statsbidrag som gällde tidigare. Utgångspunkten är dock att det nya statsbidragssystemet skall innebära oförändrade villkor för kommunerna. Statsbidrag utgår endast för vissa kostnader för en kommuns skolväsende, medan andra kostnader, nu liksom tidigare, är ett kommunalt åtagande. Beräkningar som redovisas i skolöverstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1980/81 ger vid handen att ca hälften av kommunernas totala kostnad för skolväsendet täcks av statsbidrag. En jämförelse av skillnaden i utfall för en viss kommun mellan det äldre och det nuvarande statsbidragssystemet förutsätter en detaljerad analys av vilka kostnader som ingår i jämförelsen, så att endast kostnader som var statsbidragsberättigade i det äldre systemet ingår i jämförelseunderlaget. SÖ har i uppdrag att utvärdera det nya statsbidragssystemet. Vidare kommer inom utbildningsdepartementet att göras en undersökning av effekterna av det nya statsbidragssystemet när samtliga beslut från länsskolnämnderna om slutgiltigt statsbidrag för 1978/79 föreligger. Dessa kan förväntas inom den närmaste månaden. Vid denna undersökning kommer en detaljgranskning att ske av vissa kommuner, bl.a. kommuner från såväl Storstockholmssom Göteborgsområdet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse att man i departementet skall granska bl.a. just kommunerna i Storstockholmsoch Göteborgsområdet. Det tycker jag är bra. Vi får väl se vad den granskningen ger vid handen. I svaret sägs att det inte kan uteslutas att det finns någon kommun som erhållit lägre statsbidrag men att utgångspunkten varit att det nya systemet skulle ge oförändrade villkor. Jag håller med om att man får vara försiktig med tolkningen av utfallet eftersom det gått bara ett läsår. Men det som oroat mig är framför allt att man även vid en mycket hastig titt på mönstret för fördelningen på arvodesgrupper av kommunerna i de olika länen ser bestämda regionala skillnader mellan t.ex. Stockholms län å ena sidan och ett antal andra län i riket å den andra. Man kan då fundera över om det beror på beräkningsmetoden eller på sättet att plocka fram mätveckor för löner och liknande. Jag tänkert.ex. på en del kranskommuner till Stockholm, om vilka man vet att studiebenägenheten och sjukfrånvaron är högre än i andra kommuner. Man vet också att ålderssammansättningen i lärargruppen är en annan: det är mycket yngre lärare där. Sådana faktorer kanske medverkar till en snedhet. Jag hoppas alltså att man kan komma orsakerna på spåren. Jag är inte säker på att man gör det bara genom att detaljgranska vissa kommuner i Storstockholmsoch Göteborgsområdena. Det är bra om man gör det, men jag tror att man också måste titta på hela landet för att utröna om skillnaderna beror på några regionala faktorer. Även om det sagts att enskilda kommuner det ena eller andra året kunde komma under eller över den tidigare statsbidragstäckningen, så var väl ändå inte avsikten med det nya systemet att hela regioner skulle kunna ligga avsevärt lägre i statsbidragstäckning? Jag undrar om statsrådet Mogård har någon kommentar till detta, och om hon när hon märker det mönstret är beredd att göra undersökningar.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret. Redan när vi fattade beslutet här i kammaren om det nya statsbidragssystemet för grundskolan påpekade jag att kommunerna i Göteborgsregionen skulle komma att göra bidragsförluster i storleksordningen 30 milj.kr. Jag kunde hänvisa till beräkningar som gjorts i kommunerna och som också överlämnats till departementet och utskottet. Statsrådet Mogård anförde då att kommunerna räknat fel och att regeringen inte funnit anledning revidera systemet. Det visade sig vid budgetarbetet hösten 1978 att kommunerna räknat rätt och att departementet hade räknat fel. Bidragsförlusterna blev stora, trots vissa uppräkningar av veckotimpris och tilläggsbidragsprocent. Även vid budgetarbetet efter 1979 pekar det mot stora bidragsförluster. Låt mig ta några exempel! Stenungsund får 1 milj.kr., Partille 2 milj.kr., Mölndal 3 milj.kr. och Göteborg 50 milj.kr. i bidragsförluster. En beräkning som gjordes i april i år visade att veckotimpriset borde höjas med ungefär 300 kr. och att tilläggsbidraget borde räknas upp med i genomsnitt 3-4 20 för att kommunerna skulle få täckning. När vi behandlade statsbidragssystemet här i riksdagen hade vi utbildningsutskottets betänkande som underlag. Där fanns en rätt klar anvisning till regeringen. Där stod: ”Utskottet utgår från att regeringen, om SÖ:s studium av det nya statsbidragets ekonomiska effekter ger anledning till det, vid nästa riksmöte lägger fram erforderliga ändringsförslag.” Det kom inget vid förra riksmötet. Av svaret att döma ser det ut som vi får vänta förgäves på det nu också. Svaret är inte särskilt uppmuntrande. Hur länge skall kommunerna behöva vänta på att regeringen rättar till så uppenbara missförhållanden som de som redovisas från Göteborgsregionen? Hur många miljoner skall kommunerna behöva förlora? Vi har inte funnit anledning att överväga någon revidering, sade statsrådet Mogård i april 1978. Finns inte den anledningen nu? Betyder ”oförändrade villkor” minus 1 miljon för Stenungsund, minus 2 för Partille, minus 3 för Mölndal och minus 50 miljoner för Göteborg?
Herr talman! Till Lars Gustafsson vill jag säga att avsikten självfallet är att göra en helhetsgranskning över hela landet men därutöver att detaljgranska vissa kommuner. Då fanns det ju, mot bakgrund av frågarnas hemvist, skäl att nämna just Storstockholmsoch Göteborgsområdena. Timpriserna är satta för att klara skillnaderna i ålder. Om vissa kommuner har förlorat på det nya statsbidragssystemet, är väl den troliga orsaken att hänföra till att kommuner i storstadsområdena t.ex. har högre vikariekostnader än genomsnittet. Karl-Erik Svartberg räknar upp vissa kommuner och ger ifrån sig mycket bestämda siffror på de förluster som de skulle ha drabbats av. I de uppgifter som tidigare har lämnats från vissa kommuner om hur det nya statsbidragssystemet skulle utfalla har det faktiskt funnits ganska stora felaktigheter. Därför finns det, menar jag, anledning att göra en detaljerad genomgång av utfallet för de kommuner som klagar, innan man gör bestämda uttalanden om hur det nya statsbidragssystemet slår. Vi har ännu inte fått slutgiltiga beräkningar för läsåret 1978/79 till departementet och kan inte börja förrän vi har fått dem. Som jag sade i mitt svar räknar vi med att de skall ha kommit fram inom någon månad.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis att Britt Mogård sade att man både skulle titta över hela landet och specialstudera vissa storstadskommuner. I det avseendet har jag ingen anledning att gå in i någon polemik. Båda de metoderna är väl nödvändiga mot bakgrund av vad jag sade förut. Jag vill tolka Britt Mogård så — det var ju så jag ställde sista delen av min fråga — att hon, om det visar sig stå kvar mycket bestämda regionala skillnader när det gäller statsbidragstäckningen, omedelbart är beredd att gå in och korrigera systemet så att man jämnar ut de regionala skillnaderna. Det är alltså inte fråga om skillnader för en enskild kommun utan om regionala, systematiska skillnader som visar att systemet har slagit fel.

Herr talman! Kommunerna i Göteborgsregionen har inte räknat fel. De fick det påpekandet av statsrådet förra året, och det visade sig att de inte hade räknat fel. När man gör avstämningen för 1978/79 framgår det också att bidragsförlusterna kvarstår, men de har blivit mindre än de ursprungligen beräknade efter de påpekanden som har gjorts från olika håll, eftersom veckotimpriset och tilläggsbidragsprocenten har räknats upp. I budgetarbetet nu pekar det ändå klart mot stora bidragsförluster, som jag har redovisat här tidigare, i jämförelse med det material som fanns för föregående statsbidragssystem. Man har alltså inte räknat in några nya uppgifter, utan det är samma underlag man rör sig med Om jag får tolka statsrådets svar positivt, skulle jag möjligen kunna läsa ut att det kommer en framställning till riksdagen om några månader, när underlaget är klart. Frågan är då bara: Kommer kommunernas förluster för 1978 80 att rättas till? Kan man räkna med att rättelse sker åtminstone för innevarande år? Att rätta till för året dessförinnan lär väl vara omöjligt med tanke på den nuvarande ekonomiska situationen.
Herr talman! Om det visar sig att detta statsbidragssystem är behäftat med stora felaktigheter, skall vi självklart rätta till dem. Det framgår väl av att vi har ändrat veckotimpriserna och är beredda att ändra tilläggsbidragen. Jag vill ännu en gång påpeka att det inte går att uttala sig tvärsäkert om förluster — eller eventuella vinster, fast dem hör man aldrig talas om; någon kommun måste dock ha vunnit, för fortfarande kostar det faktiskt lika mycket för att inte säga mer. En jämförelse mellan det tidigare och det nuvarande statsbidragssystemet är ytterst vansklig att göra för en enskild kommun. Det gamla systemet innefattade ju en omfattande detaljgranskning från länsskolnämndernas sida. Det nya systemet utgår från vissa schabloner. Skall man göra en rättvisande jämförelse, måste man göra en liknande detaljgenomgång av kostnaderna för 1978/79 i den enskilda kommunen. Det har man faktiskt inte gjort. Ingen har heller begärt att kommunerna skall göra det. Den översyn som jag talade om kommer att innebära en sådan detaljgranskning, varvid man ser till att inte poster är frånräknade som rätteligen skall finnas med.
Herr talman! Kommunerna i Göteborgsregionen har gjort dessa detaljjämförelser både förra året och i år. De har alltså konstaterat dessa bidragsförluster. Detta är fakta. Men låt mig bara peka på en detaij. Tilläggsbidragen skall bl.a. klara vikariekostnader. Kommunförbundet redovisade förra hösten att behovet av tilläggsbidrag varierade mellan 9 och 19 20. Också detta är klarlagt. Det visar sig att kommunerna i bl.a. Göteborgsregionen med hänsyn till högre studiebenägenhet, kanske svårare arbetsmiljö osv. har ett mycket större antal tjänstlediga lärare. Det slår hårt. Mölndals kommuns behov t.ex. var förra året 17,5 9e.
Herr talman! Jag har inte uttalat mig tvärsäkert annat än på de punkter där jag har ett säkert underlag. Det tycker jag mig ha när de gäller kommunernas fördelning på arvodesgrupper inom de olika länen. Där är det alldeles påtagligt att bl.a. Stockholms län ligger ovanligt lågt jämfört med en rad andra län. Får jag efter vad Britt Mogård sade i sitt senaste inlägg dra den slutsatsen att hon kommer att se till att detta rättas till när man har fått undersökningen färdig och genomgången.
Herr talman! Det är litet besvärligt när man svarar två personer. Jag har inte sagt att Lars Gustafsson är tvärsäker. Sedan kan man dra vilken slutsats man vill av det påståendet. Nr 49 Göteborgsundersökningen förra året var behäftad med vissa felaktigheter. Tisdagen den Årets Göteborgsundersökning är inte presenterad för departementet. Det i1 december 1979 vore väldigt bra om vi kunde få se den, så kunde den tas med i underlaget för den utvärdering som nu skall göras.
Herr talman! Tvärsäkerheten fanns förra året hos statsrådet Mogård. Statsrådet sade då att Göteborgsregionens kommuner hade räknat fel och gav exempel. Jag kunde direkt redovisa att det exempel som statsrådet Mogård hade anfört i debatten var felaktigt. Kommunerna hade rätt och departementet hade fel. Jag tror att statsrådet bör fundera litet allvarligare på detta och försöka komma till rätta med problemen i stället för att hänvisa till felräkningar. Kommunerna bör rimligen inte förlora miljoner år efter år.
Herr talman! Jag har icke hänvisat till felräkningar. Jag har hänvisat till en detaljerad analys som skall göras, och den skall göras.
Herr talman! Jag skall citera statsrådet Mogård från debatten den 28 april 1978: ”Det har visat sig att i så gott som alla fall vi hört talas om där man hävdat att man skulle göra miljonförluster, så har det berott på felräkningar. Det har alltså i introduktionsskedet inte varit så lätt att räkna rätt. Men vi har icke funnit anledning, i varje fall inte ännu, att överväga någon revidering av det statsbidragssystem som riksdagen nu skall fatta beslut om.” Där fanns tvärsäkerheten, men den tvärsäkerheten är förbytt.

Herr talman! Det betänkande som riksdagen nu skall behandla är en senkommen uppföljning av riksdagens beslut i maj 1976 om skolans inre arbete, SIA. En av SIA-reformens delar var att öppna skolan mot omvärlden och ta hjälp av människor utanför skolan — inom folkrörelser, arbetslivet och samhället, liksom naturligtvis av föräldrarna. Att detta är nödvändigt borde alla inse i en tid då skolan behöver hjälp i sitt arbete och då barn och ungdom behöver känna att vi vuxna bryr oss om dem och deras skolarbete och fritid, även om vi inte tillhör skoloch fritidspersonalen. Jag vill betona att denna samverkan och öppenhet måste eftersträvas oavsett om samlad skoldag införs eller inte. Medverkan utifrån får inte begränsas till de s.k. fria aktiviteterna utan skall avse skolarbetet i dess helhet. Eftersom det senare ofta kommer bort i skoldebatten vill jag citera ur SIA-propositionen från 1976: ”Jag vill också understryka vikten av att eleverna får möta representanter för folkrörelser i undervisningen. Med sin erfarenhet och sitt engagemang har folkrörelseföreträdarna goda förutsättningar att berika undervisningen och levandegöra aktuella frågeställningar. Det kan t.ex. ske när företeelser behandlas där folkrörelseföreträdare har speciell sakkunskap eller där skilda värderingar ska belysas.” Samtidigt som sådan medverkan utifrån är nödvändig i skolarbetet är det svårt att få den till stånd. Inom skolan är de flesta ovana att arbeta med kontakter utåt och att samarbeta med utifrån kommande personer. 101 Människor utanför skolan har å andra sidan vant sig vid inställningen att skolans arbete behöver man inte lägga sig i eller ta ansvar för. Slutsatsen av detta är att menar vi allvar med att vilja öppna skolan utåt och stimulera andra än skolpersonalen att ta ett ansvar för och i skolarbetet, måste vi politiker göra mer än att i ord uttala välvilja över dessa tankar. Detta måste med i fortbildningen av skolpersonalen. Ersättningsfrågorna för dem som medverkar i skolan måste lösas. Och en rejäl rätt till ledighet för föreningsuppdrag i skolan måste införas. Vad jag nu sagt om skolan gäller naturligtvis också den allmänna fritidsverksamheten i anslutning till skoldagen. De borgerliga regeringarna tog tre år på sig att följa upp SIA-beslutet med en lag om rätt till ledighet för föreningsuppdrag. Från socialdemokratiskt håll har vi år efter år i motioner och frågor efterlyst sådan lagstiftning. Nu när lagförslaget äntligen finns på riksdagens bord, är det dess värre begränsat vad gäller helheten, trots att det är fyllt av detaljstyrning som gör att det avviker från annan arbetsmarknadslagstiftning om rätt till ledighet. Lagförslaget är synnerligen arbetsgivarvänligt och kommer att leda till mycket krångel ute på arbetsplatserna. Herr talman! Man skall verkligen inte ha stora anspråk på rätt till ledighet om man skall acceptera regeringsförslaget. För oss socialdemokrater räcker det inte med detta lagförslag. Vi menar allvar med att öka skolans kontakter utåt och ge människor en möjlighet att medverka i skolan och den allmänna fritidsverksamheten. Vi yrkar därför avslag på föreliggande lagförslag och kräver i stället att förslaget i grunden omarbetas så att föréningsuppdrag inom skolan och den allmänna fritidsverksamheten skall kunna stödjas av en rejäl rätt till ledighet från arbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7 behandlar ett lagförslag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m. jämte motioner. Förslaget i propositionen innebär att en arbetstagare skall ha lagstadgad rätt att vara ledig 90 timmar om året för att på uppdrag av den förening som han tillhör medverka i grundskolan. Medverkan kan avse aktiviteter under skoldagen eller allmän fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen. Utgångspunkten i regeringsförslaget är utredningen om skolans inre arbete, SIA, som föreslog att sådan lagfäst rätt skulle vara tillämplig för enskild arbetstagare för att delta i föreningsverksamhet i skolan, detta i avsikt att förbättra skolans och samhällets kontakter. Det sades också att skolan och organisationslivet behöver ha nära och täta förbindelser. Riksdagen förutsatte för sin del när SIA-reformen beslöts att frågan om ledighet vid föreningsmedverkan i skolan skulle bli föremål för regeringens prövning och att förslag skulle föreläggas riksdagen. ledigheten, anställningsskydd och övriga bestämmelser. Nr 49 IT anslutning till propositionen väcktes tre motioner som yrkade avslag på Tisdagen den propositionen. Två av dem ansåg att förslaget var alltför långtgående och för 11 december 1979 näringslivet betungande, och den tredje motionen, den socialdemokratiska med nr 2588, ansåg att förslaget var alltför begränsat. Socialdemokraterna kräver i stället ett nytt förslag baserat på de synpunkter som redovisas. Det är framför allt på två punkter som de socialdemokratiska motionä TAR ä rara Bables ningsuppdrag rerna är kritiska: Man Säger att det är en överdriven detaljreglering Sant att inom 'skolan, de fackliga organisationerna har getts en alltför återhållen ställning im m sammanhanget. Utskottet säger för sin del att beträffande det fackliga inflytandet är det möjligt att teckna kompletterande kollektivavtal och att det går att påverka ledighetsfrågorna inom ramen för den utvidgade förhandlingsrätten enligt MBL. När det gäller ledighetens omfattning är ju denna lagbestämmelse en minimiregel som garanterar arbetstagarna rätt till ledighet för medverkan i skolarbetet. Den socialdemokratiska motionen är oprecis i sin kritik. Inte heller säger man klart om man anser att ledigheten skall vara mer än 90 timmar enligt lag. När det gäller påståenden om att förslaget skulle medföra en för hög grad av detaljreglering har motionärerna inte anvisat någon väg som skulle göra det hela enklare. När Lena Hjelm-Wallén yrkar bifall till den socialdemokratiska motionen, som skulle vara utgångspunkt för ett förslag, är det ju verkligen tunna saker man för till torgs. Utskottets majoritet menar att lagstiftning som inte ger någon närmare precisering tvärtom medför betydande tillämpningssvårigheter och stor osäkerhet och risk för tvister. S-motionen bortser också ifrån det faktum att det här gäller inte bara arbetsmarknadens parter utan omfattar hela arbetsmarknaden, dvs. också det stora antal mindre arbetsplatser som står utanför kollektivavtalsreglering. Därför har utskottet den uppfattningen att det var riktigt att regeringen valde att utifrån uppdraget både i SIA-utredningen och riksdagsbeslutet utforma rätten till ledighet så att den inte kan inskränkas genom avtal. Att det finns en garanterad minimiregel kan ju inte vara till nackdel vare sig för den enskilde arbetstagaren eller för de fackliga organisationerna. När det gäller de båda motioner som ansåg att lagförslaget var för långtgående har arbetsmarknadsutskottet erinrat om att det inte är fråga om någon obegränsad rätt till ledighet. Här måste man ta praktiska hänsyn. Då gäller bl.a. den tumregeln att större arbetsplatser självfallet har bättre möjligheter till generös tillämpning av bestämmelserna. Likaså bör man ofta kunna undanröja problem genom att ledigheten förläggs till tidpunkter som går att passa in i företagets produktion. Utskottet har gjort den samlade bedömningen att det har varit nödvändigt 103 att avvisa den ”budgivning” som legat både över och under regeringsförslaget. Propositionen gör en rimlig avvägning när det gäller att förverkliga de intentioner som varit vägledande för både utredare och tidigare propositionsskrivare. Det gäller alltså att få ett starkare samband mellan skolan, arbetslivet och samhället över huvud taget. Där har inte minst de många föreningarna en mycket central roll. Beträffande motionen 2621, att lagförslaget också borde omfatta enskilda skolor, har vi pekat på att denna problematik gäller även andra skolformer, t.ex. specialskolan, särskolorna och sameskolorna. Vi delar föredragande statsrådets uppfattning att en utvidgning av lagen till ytterligare skolformer behöver prövas. Denna prövning skall ju ske bl.a. av skolöverstyrelsen och statens ungdomsråd.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
Herr talman! Detta lagförslag är egentligen ganska försåtligt. Propositionen inleds med en alldeles utmärkt beskrivning av hur viktigt det är att skolan och föreningslivet kan samarbeta och att föreningsmedlemmar skall ha rätt till ledighet för föreningsuppdrag i skola och allmän fritidsverksamhet. Men så snävar man till det hela när propositionen går över till att behandla denna rätt. Fortfarande finns en första paragraf som ser ganska lovande ut, men sedan följer paragraf på paragraf, specialmotivering efter specialmotivering som snävar till rätten. Vad rör det sig då om? Jo, det rör sig om den totala tiden. SIA-utredningen föreslog 200 timmar. Nu ligger förslaget på 90 timmar. Inte nog med det. I 3 och 5 §§ begränsas också uttaget i den här tiden. I 4 § har man en krånglig varseltid fastslagen. I 5 § sägs att arbetsgivaren får med lagens hjälp rätt att förvägra ledighet om denna skulle medföra allvarlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Vi har en detaljreglering f. ö. som är till arbetsgivarens förmån, som kommer att innebära krångel och som dessutom kommer att innebära att man omöjliggör för många att få ut den önskade ledigheten. Denna detaljreglering innebär också att man vill begränsa de fackliga organisationernas inflytande i dessa frågor. Genomgående tycks lagstiftaren vilja göra det till en fråga om ett förhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren utan att ta hänsyn till att det finns fackliga organisationer. Av facket kan ändå den enskilde få hjälp och stöd. Facket har upparbetade kanaler till arbetsgivaren och en vana att hantera ledighetsfrågor. Sedan nöjer sig utskottsmajoriteten inte med att tillstyrka propositionen, utan man beskär ytterligare möjligheten till ledighet genom att ändra begreppet ”allvarlig olägenhet” för arbetsgivaren till ”väsentlig olägenhet”. Man gör det alltså ännu svårare att få rätt till ledighet för föreningsuppdrag i skolan. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Fru Lena Hjelm-Wallén säger att lagförslaget är försåtligt för det inleds med vackra ord som sedan tas tillbaka. Möjligen skulle man kunna säga att detta gäller i ännu högre grad det som Lena Hjelm-Wallén presenterade här i sin inledning genom att tala vackert om hur nödvändigt det var med detta samarbete mellan skolan och samhället i övrigt — men ändå landa på ett avslag. Man har en del krystade och konstiga rer å i; z ningsuppdrag a för att komma fram till denna ståndpunkt — man säger att inom skolan, regeringsförslaget är för litet i volymen och att det är för mycket detaljer.

Herr talman! Både i motionen och i frågor har jag alltså fört fram krav på lagstiftning under hela den tid vi har haft borgerliga regeringar. Det är därför jag är så väldigt besviken när jag ser lagförslaget — jag inser att det inte alls kommer att kunna ge det stöd som arbetstagarna behöver för att kunna fullgöra sina föreningsuppdrag i skolorna. Vi är inte beredda att ta en halvmesyr nu, utan vi måste ha en ordentlig lag. Detta förslag räcker inte alls. Lagen skall naturligtvis vara tvingande till arbetstagarnas förmån och sedan kompletteras med avtal mellan arbetsmarknadens parter. Men då skall man inte först i själva lagen kringgärda så mycket till arbetsgivarens förmån, vilket har skett här. Det är den detaljregleringen vi vänder oss emot. Det är bra att man såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet talar om att man är osäker. Jag menar att ni verkligen har anledning att vara det. Jag hoppas fortfarande att avslagsyrkandet skall gå igenom, för det vore olyckligt att ge denna reform den start den kommer att få med denna lagstiftning.
Herr talman! Om nu fru Hjelm-Wallén anklagar utskottet för att vara 11 december 1979 säkert, så gäller det inte minst den socialdemokratiska motionen, som jag i mitt inledningsanförande sade icke har anvisat någon väg att gå för att klara detta problem. Kvar står att utskottsmajoriteten förordar en positiv lösning, som vi i och för sig är beredda att se över men som vi ändå är övertygade om för oss närmare de mål som vi påstår oss vara helt överens om.

Herr talman! Vi har f. n. 14 olika lagstadgade anledningar att vistas på annan plats än på arbetsplatsen. Det förslag som kammaren nu har att ta ställning till innebär att vi fr.o.m. den 1 juli 1980 kommer att ha den femtonde lagstadgade rättigheten att vara frånvarande från arbetet.

Utan att lägga några som helst värderingar på alla dessa lagar vill jag dock konstatera att vakanser uppstår på arbetsplatser inom näringsliv och förvaltning med de följdverkningar detta innebär. Med vällovliga och angelägna reformer kan emellertid följa andra sidor. Tillsammans med korttidsfrånvaron beroende på sjukdom utgör den utökade rättigheten till ledighet från arbetet en allt större belastning på i synnerhet små och medelstora företag — dels på grund av de ökade kostnaderna, dels på grund av det ökade behovet att finna ersättare för alla vakanser. När man vidgar anställningstryggheten för vissa arbetstagare minskar utbudet av fasta anställningar för dem som i stället måste fungera som vikarier. I sammanhanget kan nämnas att kammaren inom kort får ta ställning till ytterligare en utvidgning av anställningsskyddet. Vi håller på att få en stor sektor inom arbetsmarknaden som omfattar vikarier vilka saknar varje form av anställningstrygghet. Trygghet för den ene blir otrygghet för den andre. Lagstiftaren kan inte bortse från sådana följder! Det är ett allvarligt memento, när utomstående bedömare kommenterar utvecklingen med frågan: När får vi en lag om anställningstrygghet för vikarier? De här refererade synpunkterna utvecklas vidare i motionen nr 2622 av Ingegerd Troedsson m.fl. Motionärerna anför bl.a. att det från såväl samhällsekonomisk synpunkt som ur det enskilda företagets synvinkel är hög tid att tänka mer på hur vi skall öka produktion och produktivitet för att klara redan gjorda åtaganden än att föreslå nya utgifter såväl för offentlig Nr 49 förvaltning som för enskilda företag. De moderata ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet har funnit att många skäl talar för att man bör följa upp synpunkterna i motionen. Detta sker i ett särskilt yttrande, som delvis har karaktären av en röstförklaring. Vi vill inte medverka till en situation — som uppenbarligen kan bli följden för vissa före av en tekniskt sett logisk propositionsordning — innebärande ett mer ningsuppdrag långtgående krav i förhållande till propositionens förslag. inom skolan, Ett ytterligare skäl till att vi trots allt har valt att stödja propositionen är att =, m. utskottet betonat att det inte får ställas för stora krav när det gäller rätten för arbetsgivare att vägra ledighet. Det innebär att utrymmet för ledighet inom bl.a. småföretag blir begränsat. Vi har också fäst vikt vid att ikraftträdandet har skjutits till den 1 juli 1980.

Herr talman! När riksdagen fattade beslut om skolans inre arbete, SIA, förutsattes att föreningsmedverkan till icke oväsentlig del skulle ske genom insatser från medlemmar som har sitt ordinarie arbete på annat håll. I en sådan förutsättning ligger att de ordinarie arbetsplatsernas intressen i någon mån får träda tillbaka för intresset av föreningsmedverkan. Det är med detta som utgångspunkt som vi från centerns sida har ställt oss bakom folkpartiregeringens förslag till lag om rätt tiil ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan. Vi anser det vara mycket värdefullt och angeläget att människor som har sitt ordinarie arbete på annat håll ges en lagstadgad rätt att medverka under skoldagen i grundskolan eller inom allmän fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen. Det är ett viktigt samhällsintresse att föreningsmedlemmar får denna möjlighet. Enligt vår uppfattning är föreliggande förslag om rätten att under 90 timmar per år vara ledig från sin anställning väl avvägt i dagens läge. Men om det skulle visa sig att arbetstagare inte kan få ledighet i tillräcklig omfattning för att föreningarna skall kunna medverka i önskad utsträckning är det självklart att frågan får tas upp på nytt. Det uppdrag som statens ungdomsråd och skolöverstyrelsen får när det gäller att redovisa erfarenheterna av den nya lagen efter en tvåårsperiod är garantin för att vi får se om lagens omfattning är tillräcklig eller inte. I utskottsbetänkandet behandlas bl.a. Börje Hörnlunds motion med avslagsyrkande på förslaget med motiveringen att arbetsmarknadens parter själva skulle kunna träffa överenskommelse om antalet timmar. I och för sig kan man ha sympatier för en sådan ordning, men detta skulle emellertid leda till att många arbetstagare, som inte är bundna av kollektivavtal med arbetsgivaren, då skulle stå vid sidan om denna rätt till ledighet. Därför har vi icke kunnat ställa upp bakom nämnda motion. Enligt vår uppfattning är det viktigt att på olika sätt förbättra kontakterna mellan skola och arbetsliv. Ledighetslagen bör kunna ge en positiv effekt i 107 det hänseendet. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1979/80:7.
Herr talman! Jag beklagar att centern så lätt faller undan, när arbetsgivarvänliga krafter ställer upp här. Som jag nämnde tidigare har man skärpt lagförslaget i utskottet. Tidigare hette det att man kunde förvägra rätt till ledighet om ”allvarlig” olägenhet för arbetsgivaren skulle uppstå. I utskottets förslag är detta ändrat till ”väsentlig” olägenhet. Man har alltså mjukat upp förslaget till arbetsgivarens förmån. Detta bekräftas av det som Sten Svensson sade, nämligen att nu kunde han ställa sig bakom förslaget, för nu innebar det inte att man ställde alltför stora krav på arbetsgivaren. Som det har sagts här är det fråga om en balansgång. Man får väga de olika intressena mot varandra. Centern accepterar tydligen att vågskålen får väga tyngre för arbetsgivaren än för arbetstagaren och för skolan.
Herr talman! Jag kan inte se att vi skulle ha fallit undan för några arbetsgivarintressen. Det är naturligtvis en fråga om avvägning, och vi har från centerpartiets sida gjort vår bedömning. Självfallet bör man följa utvecklingen med uppmärksamhet, och det anges ju både i propositionen och i utskottsbetänkandet att statens ungdomsråd och skolöverstyrelsen skall göra det och att de efter en tvåårsperiod skall redovisa hur det hela har utfallit. Skulle det, som jag sade i mitt anförande, visa sig att föreningarna inte får möjlighet att i tillräcklig utsträckning medverka i skolan, då är det en självklarhet att man bör ompröva frågan om antalet timmar. Det är ju så att vi i dag på många olika sätt bereder våra anställda möjlighet tillledighet, och jag tycker detta är helt riktigt. Men man kommer till slut i ett skede då det är nödvändigt att som nu göra en viss avvägning. Jag lovar emellertid Lena Hjelm-Wallén att om det visar sig att antalet timmar per år inte är tillräckligt, då kommer vi från vårt håll att vara beredda att ställa upp och stödja en linje som går längre än den som vi kan ställa oss bakom i dag.
Herr talman! Det jag tog upp, Arne Fransson, var att arbetsmarknadsutskottet har skärpt lagen till arbetsgivarens förmån. Jag ser det som Sten Svensson nyss sade som en bekräftelse på detta.

Herr talman! Så sent som den 6 juni i år avslog kammaren folkpartiregeringens proposition om höjda energiskatter. Vid det tillfället var de borgerliga mycket djupt splittrade. Moderaterna gav också sitt stöd åt det socialdemokratiska avslagsyrkandet. Vad har då hänt sedan den 6 juni som i dag gör att man i stort sett anammar det ursprungliga folkpartiförslaget, dessutom med ytterligare påbackning i form av höjda skatter på bensin? Gösta Bohman sade så sent som den 27 november i en interpellationsdebatt med Kjell-Olof Feldt att oljepriserna ökat kraftigt efter riksdagens avslutning den 9 juni. Från moderaternas sida avstyrkte man höjda energiskatter i juni månad. Vad är det då som gjort att man ändrat inställning på denna korta tid? När man anslöt sig till socialdemokraternas avslagsyrkande i utskottet i våras, så skedde det med motiveringen att höjda energiskatter skulle fördyra levnadsomkostnaderna och dessutom slå hårdast mot glesbygdens befolkning. Anser man från moderat sida att löntagarna blivit köpstarkare sedan den 6 juni? I valrörelsen gav man dessutom sken av att moderaterna ville sänka och inte höja skatterna. Vad beträffar centern, så argumenterade ju dess representant så sent som den 6 juni i denna kammare mot höjd oljeskatt.

Skälet till moderaternas omsvängning är givetvis att man nu kan lägga fram förslag om sänkta marginalskatter, till glädje och förtjusning för de högsta inkomstgrupperna. Men det är de vanliga familjerna som i första hand drabbats de senaste åren. Barnfamiljer och låginkomsttagare har varit och är de mest utsatta grupperna. De grupperna har verkligen fått känna av Bohmans svångremspolitik. Det är dessa grupper som inte kan kompensera fördyringar med att sänka sina övriga skatter genom ränteavdrag, för att nämna ett exempel. Det är också dessa konsumentgrupper som starkast fått vidkännas de många hyreskostnadshöjningarna under 1979, vilka varit nödvändiga för att täcka värmekostnader genom oljeprishöjningar. För att nämna ett exempel, så har de genomsnittliga höjningarna för drygt 200 SABO-företag — alltså de allmännyttiga bostadsföretagen — under en så kort tid som från mars till november 1979 ökat från 21 kr. per kvadratmeter till 31 kr. per kvadratmeter — alltså en höjning med 10 kr. per kvadratmeter, vilket innebär en direkt hyreskostnadshöjning med 750 kr. för en normal trerumslägenhet i flerfamiljshus. Men det finns företag som under samma tid tvingats höja värmekostnaderna med 20 kr. per kvadratmeter. Till detta skall nu läggas regeringens ytterligare pålagor, samtidigt som OPEC aviserat kraftiga höjningar efter nyår. Men det är inte nog med detta, utan härtill kommer regeringens förslag om höjda elskatter, samtidigt som kommunala taxehöjningar beslutats, vilka i de flesta fall träder i kraft den 1 januari 1980. Dessa taxehöjningar innebär ökningar på mellan 20 och 30 96. I min egen kommun — Sundsvall — uppgår höjningen till inte mindre än 25 9. När det gäller höjningen av bensinskatten med 25 öre per liter plus 5 öre i beredskapsavgift, så är det en skatt som drabbar dem som bor i glesbygd mest. Regeringen säger att man under hösten 1979 kommer att lämna förslag som innebär kompensation för glesbygdsbor. I dag är det den 11 december, och hösten är så gott som slut. Fortfarande har vi dock inte hört något från regeringen på den här viktiga punkten. Visserligen meddelades i går i TV i den ena kanalen att budgetministern avser att den 19 december presentera ett förslag som sedan skulle tas upp till behandling i riksdagen i februari och där man utlovar kompensation för dem som bor i glesbygd. I den andra kanalen redovisades att det inte kommer något förslag från regeringen. Det är minst sagt anmärkningsvärt att propositionen nu inte föreligger för behandling här i kammaren när vi ändå diskuterar energiskatter. Vi kan inte dela regeringens uppfattning, att man genom bensinskattehöjning skall kunna åstadkomma besparingar. Den besparingseffekten torde i så fall bli väldigt kortsiktig. Bensinpriset har under de senaste sex åren ständigt stigit. Trots det kan jag inte se att användningen av bilen som transportmedel har minskat i omfattning. Dessutom är bensinskatten ytterst orättvis. Den är en straffskatt som drabbar glesbygdens folk, och den är ytterst en förmån för dem som bor i storstäderna. Inte bara de bilburna utan även de som utnyttjar den kollektiva trafik som håller på att utvecklas kommer att drabbas mycket hårt. Herr talman! För att kunna klara sysselsättningen och våra utlandsaffärer måste vi öka industriproduktionen. Konsekvensen härav blir obönhörligen en ökad energianvändning. Företräder man dessutom skogslänen vet man att ökade skattebelastningar när det gäller energin leder till att sysselsättningen hämmas främst inom de energikrävande industrierna. En ökning av industrins energikostnader är många gånger ett led i nedläggningen av industrier och bortflyttningen av folk i första hand från Norrland och skogslänen. Därför väger energikostnaderna i dessa delar av vårt land tungt. Det är ändock så att tillgången till relativt billig energi har varit en styrka för oss gentemot våra konkurrenter. Vi har således all anledning att slå vakt om våra industrier för framtiden. Då bör vi också slå vakt om de konkurrensfördelar som vi har. I det sammanhanget utgör tillförseln av relativt billig energi en viktig faktor. Vad vi nu skulle behöva mer än något annat är en samlad översyn av vårt skattesystem. Hade vi det är jag övertygad om att det skulle finnas mycket bättre åtgärder att ta till än att lägga skatter på energin. Tilltäppning av avdragsmöjligheter, indragning av ofö jänt värdestegrirg på mark och fastigheter samt spekulationsvinster av mångahanda slag är vad jag har i tankarna. Men den borgerliga regeringen fortsätter bara med en skattepolitik som för varje dag blir allt orättvisare. Det är märkligt att en regering som så prisar sig för att slå vakt om näringslivet och för att hålla dess kostnader nere utan större eftertanke kan medverka till att fördyra en av industrins viktigaste insatsfaktorer, energin, genom att tanklöst lägga ytterligare pålagor på den faktor som mer än något annat höjt kostnaderna för industrin under senare år. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad vid detta betänkande.

Herr talman! De borgerliga partierna försöker leka kurragömma med det svenska folket. Under sken av att vi skall spara energi föreslår regeringen en ökning av skatten på energi.

Detta gäller speciellt dem som har höga arbetsinkomster och höga arbetsfria inkomster. De redan rika skall bli ännu rikare och därigenom ges möjlighet att öka sitt maktinnehav i samhället, detta på det arbetande folkets bekostnad. Det är ett utsökt dubbelspel som försiggår på den borgerliga planhalvan. När ja-anhängarna till kärnkraft talar om prisökningar på elektrisk energi — och det gör de gärna och med falska argument — kommer det att leda till katastrof för många företag i landet som konsumerar mycket elektrisk energi, heter det. Men regeringen — med ungefär två tredjedelar kärnkraftsanhängare och en tredjedel kärnkraftsmotståndare — nämner inte med ett enda ord att en höjning av energikostnaderna kan få konsekvenser för de stora, energislukande företagen. Då är syftet något helt annat, och då tvingas man att hålla inne med de i andra energisammanhang använda stora orden. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion yrkat avslag på regeringens ska tehöjningar. Vi gör det från den utgångspunkten att de inte får den spareffekt som regeringen försöker ge sken av att de skulle ha. Dessutom avslöjar regeringen faktiskt själv i propositionen att den räknar med en oförändrad konsumtion. I varje fall utgår regeringen från detta i de ekonomiska beräkningarna. Regeringen avslöjar, troligen litet omedvetet, att det är fråga om en inkomstförstärkning av statskassan, fast detta inte sägs rent ut.

Det är de rika som regeringen vill ge ytterligare lättnader, och det är de svagaste som får betala genom ökade indirekta skatter. Förslaget medför även ytterligare höjningar av boendekostnaderna, vilket vänsterpartiet kommunisterna inte heller kan acceptera. Sådan är den moderata skattepolitiken som de andra borgerliga regeringspartierna dansar efter. Utskottet däremot ”vågar” inte göra samma grova, väl genomskådade, bluff som regeringen. Utskottet säger litet försiktigt — och detta med anledning av motionerna, där dessa avslöjanden alltså görs — att skattehöjningen ”även kan ses som ett led i finanspolitiken”. Men i samma stycke påstår utskottet: ”En samverkan mellan höjda skatter och priser på oljesidan bör kunna medföra ökad sparsamhet, minskad import och ett bättre utnyttjande av alternativa energikällor.” Med anledning av detta påstående måste jag faktiskt ställa några frågor. Hur stort har sparandet varit när det gäller oljeprodukter sedan 1973-1974, då oljebolagens krig satte in ordentligt för första gången i fråga om priserna? Oljepriset har ju gått upp ca 400 26 sedan dess. Detta måste väl inneburit enorma besparingar, om man får tro regeringen, eftersom den påstår att en ungefär 4-procentig höjning kommer att innebära en ytterligare ökning av sparandet. Hur kommer skattehöjningen på el att kunna innebära att vi bättre kan utnyttja alternativa energikällor, exempelvis vindkraften, när även den energikällan beskattas mera? Varför vägrar utskottet att behandla andra förslag till sparande av energi, som föreslagits i vpk:s motion? Om det nu verkligen vore så, att ni genom skattehöjningen vill uppnå ett sparande, varför är ni då helt emot att över huvud taget diskutera andra verkligen effektiva sparåtgärder? I propositionen utlovas att ett förslag skulle komma från regeringen, som skulle ta till vara glesbygdernas problem med höjda bensinskatter. Ett sådant förslag kommer nu inte till stånd, därför att regeringen tydligen har upptäckt att det blir för krångligt, men enligt upgifter i massmedia i går utlovar man ett annat förslag, ett förslag om en differentierad sänkning av vägskatten. Det blir väl likadant med den som med övriga skatteförändringar att det är de stora, fina, tunga lyxåken som får den största skattelindringen. De mindre bilarna — som i regel innehas av arbetare och tjänstemän — kommer troligen också här att få den minsta skattelindringen. Men för att uppnå spareffekt kan ju regeringen i stället vända på kakan och öka skatten på de stora tunga lyxåken. Detta kanske i viss mån hjälper till att få bort dem. Eftersom regeringen utgår från energisparande vill jag helt kort ta upp vpk:s förslag till sparåtgärder. Den största vinsten för en bättre energihushållning står att finna på konsumtionssidan. Det är framför allt inom tre områden som väsentliga förbättringar snabbt kan genomföras. Till att börja med gäller det uppvärmningssektorn. Vpk har här tidigare föreslagit en systematisk inventering av fastighetsbeståndet genom medverkan av kommunala myndigheter samt planmässiga förelägganden till fastighetsägarna att vidta bestämda åtgärder för bättre hushållning. Vi har däremot gått emot ökade bidrag och i stället föreslagit utvidgade lånemöjligheter, eftersom åtgärderna snabbt blir lönsamma för ägarna. Till de viktigaste åtgärderna hör också en samordnad utbyggnad av kommunala kraftvärmeverk. Sådana anläggningar når en hög verkningsgrad genom att samtidigt producera varmvatten och elström. De kan eldas med olja, kol, gas, torv, sopor eller biomassa. Alltså: dels ett sparande, dels också en övergång till alternativa energikällor såsom utskottet talar om i sitt betänkande. Inom industrisektorn behövs en systematisk genomgång av olika företag och industribranscher, som snabbt kan leda till minskad oljeförbrukning. Detta bör staten styra och det hela bör ligga inom den samhällsekonomiska ramen och inte enbart ha utgångspunkt i företagsekonomisk lönsamhet. Beträffande trafiksektorn rekommenderade energikommissionen att man skulle införa långtgående restriktioner mot privatbilismen i storstäderna och en prioriterad satsning på utbyggnad av kollektiv trafik. Överförandet av långväga godstransporter till tåg och fartyg och en kraftig utveckling av containeroch omlastningssystem hör också till den här delen. En sådan omläggning skiljer sig i högsta grad från regeringsförslaget. En sådan åtgärd riktar inte sin udd mot dem som har det sämre ställt — vilket regeringsförslaget gör även på denna punkt. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare i olika sammanhang framhållit att de åtgärder som måste vidtas för att man skall åstadkomma en bättre energihushållning inte får tillåtas att ytterligare öka klassklyftorna utan i första hand måste riktas mot minoritetens slöseri och överkonsumtion. Vi vänder oss mot förslaget om höjning av energiskatten på el, bensin och olja samt i konsekvens härmed mot den föreslagna höjningen av kilometerskatten osv. Hela energisektorn bör, som vpk många gånger framhållit, överföras i samhällelig ägo. För att verklig energihushållning skall kunna komma till stånd måste de privata bolagen fråntas sitt maktmonopol. Därigenom skulle också de stora vinsterna på energiproduktionen komma alla medborgare till godo. Vpk har inte för avsikt att gå emot den föreslagna höjningen av beredskapsavgiften. Men lagren av olja har minskat i samband med oljebolagens kraftiga höjningar av oljepriset. Skyldigheten för oljebolagen att hålla dessa lager har inte fullföljts på ett tillfredsställande sätt. Det finns därför anledning att ytterligare se över oljebolagens uppfyllande av de föreskrivna åtagandena. Den folkpartistiska regeringens opportunistiska och släpphänta politik härvidlag borde öppet fördömas.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 15 om höjning av skatten på energi anser jag skall ses som en del av ett skattepaket som riksdagen har att ta ställning till under hösten. Det gäller beskattningen under 1980. Jag kan ytterligare påpeka att riksdagen i det här paketet redan har tagit beslut om höjd spritoch tobaksbeskattning, och vi kommer under nästa vecka att få ta ställning till sänkt direktbeskattning, sänkta marginalskatter. Det vi i dag har att ta ställning till är en höjning av energiskatten. Det här skattepaketet fick sin upprinnelse redan i våras, när vi från budgetdepartementet fick förslag om sänkta marginalskatter. Vi sade från centerns sida den gången nej till omläggningen. Vi gjorde det främst därför att det inte fanns några finansieringsvägar redovisade i propositionen. Vi vet att det är nödvändigt att göra en omläggning på direktskattens område så att marginalskatten sänks, men vi ansåg att förslaget och behandlingen av det skulle skjutas upp till hösten, när vi också kunde få ett förslag om hur sänkningen av direktskatterna skulle finansieras. Utskottet har också i sin skrivning sagt att det förslag som nu föreligger om en höjning av energiskatterna kan ses som en finansieringsåtgärd. I reservationen och även i något av de anföranden som vi hört tidigare här i debatten har man försökt göra gällande att vi inte skulle erkänna att det är en finansieringsdel, men O.K., jag kan gärna erkänna att från vårt partis sida ser vi det här som en finansieringsdel av den skatteomläggning som riksdagen skall besluta om. Vi har då valt att ta ut den här inkomstökningen till staten genom skattehöjningar på varor som är umbärliga för den enskilde konsumenten eller där den enskilde konsumenten har möjlighet att vara sparsam. Den proposition som riksdagen redan har tagit gäller som vi vet prishöjningar på varor som är i högsta grad umbärliga: sprit och tobak. Vi vet också att när det gäller energin finns det möjligheter att spara. Det sägs visserligen i den socialdemokratiska reservationen att det är en så pass liten höjning att man ifrågasätter om den kan få någon spareffekt.

Tillsammans med de prishöjningar som har genomförts kan man säkert räkna med att de föreslagna prishöjningarna kommer att stimulera sparandet inom hela energisektorn. Nå, säger kanske någon, men om vi nu får ett tillräckligt sparande, då kommer väl inte staten att få de inkomster som man har räknat med? Ja, det kan ju vara riktigt; det är klart att om vi blir bönhörda så till vida att folk slutar upp att röka och att supa, så kan staten naturligtvis inte få in några pengar på ökade skatter. Men det fina med de här förslagen är att även om vi blir generöst bönhörda och lyckas åstadkomma en kraftigt dämpad konsumtion, så kommer staten att tjäna på det i alla fall — i den andra änden. I utskottsbetänkandet redovisas att en enprocentig nedgång i energikonsumtionen visserligen betyder ett bortfall på ett hundratal miljoner på inkomstsidan, men det betyder också en avsevärd förstärkning av bytesbalansen, nämligen med ca 375 milj.kr. Det är den delen bara på energisidan. Hur mycket man skulle tjäna på en kraftig dämpning av förbrukningen av sprit och tobak kan det vara svårt att ange i kronor och ören, men jag tror att alla i den här kammaren är medvetna om de bekymmer som vi har inom det området och medvetna om att en kraftig minskning av förbrukningen skulle komma att medföra samhällsinkomster för både stat och kommun. Naturligtvis är det på samma sätt med den här medaljen som med alla andra medaljer, att den har en baksida.

Jag vill ändå peka på en sak beträffande bensinpriset. Vi ligger i Sverige fortfarande — även efter den senaste höjningen av bensinpriset och även efter den här skattehöjningen — lågt i jämförelse med utlandet. Också efter 25-öreshöjningen kommer vi sålunda exempelvis inte i fatt broderlandet Norge. Detta förhållande kan naturligtvis ha viss betydelse för den gränshandel som förekommer här och där med just de här varorna. Låt mig också säga att vi ser fram emot att det skall komma ett förslag från regeringen om åtgärder som kommer att mildra effekterna för folket i glesbygderna i det avseendet. Det sägs i den socialdemokratiska reservationen att det ur administrativ synpunkt är mycket besvärligt att genomföra en sådan åtgärd. Detta kan vi hålla med om. Det är just därför att det föreligger problem ur administrativ synpunkt som förslaget inte föreligger i dag, men vi har blivit lovade att få det så tidigt att vi kan behandla det i början på nästa år. Jag förutsätter — och jag är rätt övertygad om det också — att det kommer ett sådant förslag. Det är möjligt att det inte får formen av sänkt bensinpris i glesbygderna, men en kompensation bör befolkningen där ändå kunna få. Jag vill sedan svara på Bo Forslunds framställning. Han redovisade alla svårigheter som kommer att drabba människorna genom de här skattehöjningarna. Men det går egentligen inte riktigt ihop med vad socialdemokraterna själva säger i sin reservation. Inledningsvis sägs det att det är bara blygsamma höjningar, och man talar om en fördyring med 4 96 på oljan, med 13 96 på bensinen och med knappt 5 26 på elenergin. Men är det så blygsamt i den ena änden är det väl det också i den andra?

Det betyder alltså att de stora tunga industrierna, som finns bl.a. i Bo Forslunds hemort, kommer att klara sig rätt helskinnade från den här energiskattehöjningen. Låt mig sedan till Tommy Franzén säga att det är riktigt att utskottet vid det här tillfället inte har behandlat andra föreslagna sparåtgärder. Det gäller framför allt vpk-motionen, men det gäller även den socialdemokratiska motionens förslag angående sparåtgärder. Detta är frågor som bör tas upp i sitt rätta sammanhang. Så har också skett och kommer att ske. Rena sparåtgärder av detta slag hör i och för sig inte hemma i skatteutskottet, men jag vill gärna understryka vad Tommy Franzén säger på denna punkt. Vi är även inom mitt parti verkligen beredda att medverka till sparåtgärder och till att alternativ tas fram. Herr talman! Slutligen vill jag sammanfattningsvis konstatera att det råder en ganska stor enighet i denna kammare om att någonting måste göras åt marginalskatteproblemet, framför allt i de vanliga inkomstlägena. Vi har från vår sida sagt att vi är beredda att vidta åtgärder härför. Förslag härom kommer vi att få tillfälle att diskutera i nästa vecka. Vi har emellertid inte velat försvaga budgeten utan har försökt finna inkomster för staten i stället för det bortfall som uppkommer genom justeringen av marginalskatterna. Vi har valt att ta ut dessa inkomster på områden där en eventuell dämpning av konsumtionen till följd av skattehöjningen skulle komma samhället till godo. Jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt.
Herr talman! Jag tycker att Tage Sundkvist har en mycket ihålig argumentation. Jag förstår framför allt inte varför han tar upp frågan om spritoch tobaksskatten, som vi redan tidigare har fattat beslut om i enighet. Tage Sundkvist påpekar att vi i vår reservation medger att det är rätt blygsamma höjningar som föreslås. Men vad vi har invändningar emot är att dessa höjningar drabbar de mest utsatta grupperna. Det var det jag ville redovisa i mitt första inlägg, där jag bl.a. framhöll att bostadskonsumenterna kommer att drabbas ännu hårdare än under 1979. Dessutom drabbas glesbygden ofrånkomligen väldigt hårt. Centern säger sig värna om glesbygden. Det är högst tvivelaktigt. När nu regeringen vill lägga en sådan här straffskatt — jag vill kalla den så — på glesbygden, anser inte Tage Sundkvist att det då hade varit hederligt av regeringen att infria sitt löfte i propositionen och att förslag till kompensation för glesbygden borde ha legat på riksdagens bord i samband med behandlingen av denna fråga? Jag kan ha viss förståelse för att Tage Sundkvist inte känner så mycket för vare sig glesbygden eller i synnerhet Norrlandsoch skogslänen. Det är ju ändå så att höjningen av energiskatten mycket hårt drabbar Norrlandslänen och skogslänen. Det är ofrånkomligt på grund av de långa transporterna och inte minst på grund av det kyliga klimatet — för att nu nämna ett par olägenheter för dessa län. De borgerliga riksdagsmännen från de här länen har nu verkligen möjlighet att på mycket sakliga och försvarbara grunder ställa sig bakom den socialdemokratiska reservationen. Gör ni inte det — åk då inte hem till era län och gör sken av att ni tar till vara glesbygdens intressen och arbetar för Norrlandsproblemen. Får jag till sist säga till Tage Sundkvist att vad vi motsätter oss är att höjningen av skatten på olja och bensin skall finansiera den föreslagna marginalskattesänkningen, som skall behandlas av kammaren i nästa vecka. Vi tycker att den föreslagna marginalskattesänkningen är högst orättvis, och det är glesbygdsbefolkningen och bostadskonsumenterna som får stå för fiolerna.
Herr talman! Tage Sundkvist har redan erkänt att förslaget om höjda energiskatter enligt den uppfattning som centerledamöterna i utskottet har — därmed inte sagt att det gäller också beträffande ställningstagandet i regeringen — har tillkommit för att förstärka statsinkomsterna. Han menar att man föredrar att förstärka statsfinanserna på detta sätt som kompensation för det bortfall som uppstår på grund av det förslag till marginalskattesänkningar för de höga inkomsttagarna som framlagts. Men detta är ett i vart fall från en centerpartist synnerligen märkligt påstående. Som Bo Forslund sade drabbar ju de ökade bensinpriserna människorna i glesbygdslänen, där man tvingas ha bil för att kunna ta sig till och från sitt jobb, eftersom det inte finns någon kollektivtrafik. Det är dessa människor som centern vill straffa genom att höja bensinskatten, så att man kan sänka marginalskatterna för dem som befinner sig i de högre inkomstskikten. Tage Sundkvist framhöll vidare att det inte skulle ge några inkomster om folk slutade att röka och att supa men att samtidigt samhällets utgifter skulle minska. Om man skulle använda samma resonemang på energisparområdet, skulle det väl kunna uttryckas så att man nu får sluta elda och börja frysa. Det vore också intressant om man från utskottshåll ville ta upp en diskussion om sparåtgärderna, men dess företrädare säger bara att man skall ta upp detta i sitt rätta sammanhang. Men vad är då det rätta sammanhanget? Regeringen går nu ut med en proposition där den redogör för hur den vill att vi skall spara energi. Men om regeringen väljer att lägga fram sådana förslag i en skatteproposition, har ju regeringen bestämt att det är i de former som där föreslås som vi skall spara energi, och vi får då lägga fram våra förslag i anslutning till den propositionen. Det är alltså regeringen som i detta fall har bestämt i vilket sammanhang vi skall diskutera energisparandet.
Herr talman! Bo Forslund frågade varför jag tar upp frågan om skatten på sprit och tobak, som vi redan har behandlat och enhälligt beslutat om. Anledningen är, som jag också inledningsvis sade, att de olika förslagen tillsammans utgör ett paket och skall betraktas på det sättet. När det sedan gäller frågan om huruvida oljeprishöjningen ökar bostadskostnaderna är jag litet grand förvånad över att man just denna gång menar att oljeprishöjningen drabbar bostäderna. Vi skall senare under eftermiddagen ta ställning till socialdemokraternas höjningsförslag, som enligt vad man tydligen menar inte kommer att drabba bostadskostnaderna. Jag tycker att man borde bestämma sig för vad som skall gälla. Det är vidare inget tvivel om att vi slår vakt om glesbygden på samma sätt som vi har gjort tidigare. Det är därför som vi också har krävt och kommer att se till att det framläggs ett förslag som motverkar den effekt som bensinskattehöjningen får för glesbygden. Låt mig till Tommy Franzén också säga att det inte är något påhitt av mig eller av skatteutskottets centerledamöter att det framlagda förslaget skall ses som en statsfinansiell åtgärd avsedd att finansiera skatteomläggningen. Det gör man även i regeringen. Den som inte hade tillfälle att lyssna på statsminister Fälldin i förra veckan kan plocka fram protokollet från debatten mellan statsministern och Olof Palme. Den som läser protokollet från den debatten kommer att märka att den här uppfattningen har inte bara centerpartisterna i skatteutskottet utan den har hela partiet.
Herr talman! Tage Sundkvist uttrycker förvåning över att vi nu motsätter oss denna oljeprishöjning, men det kan väl inte ha gått Tage Sundkvist helt förbi att det har skett enorma oljeprishöjningar under 1979. Jag försökte beskriva det i mitt första inlägg. Om vi ser på hur dessa prishöjningar slår för den vanlige bostadskonsumenten i ett flerfamiljshus kan vi förstå att hyresgästerna har enormt stora svårigheter. Bara under 1979 har hyrorna i stort sett stigit med 20-25 kr. per kvadratmeter. Oljeprishöjningarna svarar för en mycket stor del av den kostnadsökningen. Går vi litet längre tillbaka och ser på förhållandena i slutet av 1976 finner vi att hyran för en tvårumslägenhet sedan dess har stigit med ungefär 400 kr. i månaden. Jag tycker att Tage Sundkvist och ni andra på den borgerliga sidan borde inse att det håller på att bli kaos till följd av de skatter och utgifter som ni lägger på de vanliga konsumenterna. Får jag till sist, herr talman, sammanfatta vår ståndpunkt. Vi tror inte att den här propositionen ger några spareffekter. Propositionens förslag drabbar de människor som bor i glesbygd och ger ökade boendekostnader. Vi anser helt enkelt att det ur fördelningssynpunkt inte är acceptabelt att höja dessa energiskatter för att finansiera en skatteomläggning som innebär ökad disponibel köpkraft för de allra högsta inkomstgrupperna.
Herr talman! Bo Forslund frågar mig om jag inte har märkt att oljepriset har stigit. Jo, det har vi märkt i mitt parti. Jag kan ställa motfrågan: Har inte socialdemokraterna i jordbruksutskottet märkt att oljepriset har stigit? De vill ju tydligen höja det. Den frågan har jag ställt två gånger förut, medan Bo Forslund hade replikrätt. Det är ju det som är egendomligt att man från socialdemokraternas sida uppträder på ett sätt i jordbruksutskottet och på ett annat sätt i skatteutskottet.
Herr talman! Jag vill bara beröra en enda punkt för att informera om en fråga som varit föremål för gissningar och spekulationer här under debatten, och den gäller de höjda energiskatternas effekt för dem som bor i glesbygder. Regeringen har sagt att vi skall framlägga förslag för att mildra de effekterna. Låt mig först notera att skillnaderna då det gäller arbetsresor enligt gällande skattesystem är rätt små. De finns emellertid då det gäller arbetsresor och än mer i fråga om andra slag av resor och då det gäller distribution. Därför har vi inom regeringen sagt att vi skall komma med förslag till utjämning. Vi arbetar med ett alternativ som skulle innebära en differentiering av fordonsskatten. Det är möjligt att gå den vägen och att nå målet att de som bor i glesbygd inte skall komma i en i förhållande till andra försämrad situation genom de höjda energiskatterna och detta utan att betydande administrativa problem uppstår. Administrativa problem finns förvisso när det gäller alla skatter, men man tar fel när man här talar om att det är betydande administrativa problem som skulle uppkomma till följd av ett sådant här förslag. Vi har inte lagt fram förslaget ännu, därför att vi under beredningen också har övervägt de förslag som lagts fram av en utredning rörande utjämning av regionala och lokala skillnader i priset på eldningsolja och bensin. Det beredningsarbetet är ännu inte slutfört. Vi har velat se vad de olika remissinstanserna har att säga innan vi tar slutlig ställning i denna senare fråga. Vi återkommer emellertid under detta riksmöte.

Herr talman! Bo Forslund undrade i sitt inledningsanförande varför vi moderater nu accepterar en höjning av skatten på energi, när vi sade nej i våras. Han undrade också varför vi nu accepterar en skattehöjning, när vi i valrörelsen talade varmt för skattesänkningar. När det gäller det sista vill jag understryka — och det känner Bo Forslund säkert till — att vi från moderat håll sagt oss gå med på konjunkturbetingade åtgärder på beskattningens område. Svaret på den första frågan är att läget ute i världen beträffande oljeförsörjningen väsentligt förändrats sedan i våras. Jag kan bl.a. hänvisa till upprepade allvarliga rekommendationer att minska oljeförbrukningen. Bo Forslund kritiserade bensinskattehöjningen. Jag vill då erinra om att socialdemokraterna gick med på en sådan skattehöjning både 1977 och 1978. Bo Forslund vill hålla industrins energikostnader nere, och det tycker jag är bra. Men så lät det inte 1977, när elenergiskatten höjdes med 1 öre och industrin undantogs — då ville socialdemokraterna höja för alla, alltså även för industriföretagen. Och när socialdemokraterna 1978 krävde höjd fordonsskatt med 40 96 ville de undanta bilar och motorcyklar, medan däremot lastbilar alltså skulle drabbas, och det gynnade sannerligen inte industrin. De höjningar av energiskatten som nu föreslås i proposition 80 drabbar i mindre utsträckning näringslivet. Det har Tage Sundkvist tidigare redogjort för, men jag kan upprepa det. För den del äv näringslivet som konkurrerar med utländska företag gäller som bekant en klausul, enligt vilken energiskattebelastningen inte får överstiga 1,3 26 av försäljningsvärdet på de tillverkade produkterna. Det medför att energiskattehöjningen i mindre utsträckning drabbar dessa företag. Med det sagda vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 15.
Herr talman! Jag skall inte gå in i polemik med Knut Wachtmeister, eftersom han bara höll sig till historien. Men jag tycker ändå att Knut Wachtmeister kunde erkänna att det är de vanliga människorna som drabbas hårdast av förslagen i den här propositionen. Knut Wachtmeister och den borgerliga majoriteten borde därför ha stött vårt yrkande om avslag på propositionen.

Herr talman! Jag skall be att få meddela att jag inte har något yrkande och att jag kommer att tala bara några minuter. Det har blivit ett missförstånd på talarlistan. I fråga om lagfartsplikten har utskottet, efter vad jag kan finna "av behandlingen, under åren egentligen inte haft någon negativ inställning till själva sakfrågan. Däremot har man vid de tillfällen då vpk motionerat i frågan hänvisat dels till att överväganden pågår, dels till att ett genomförande av förslagen skulle ge väsentligt ökad arbetsbelastning vid inskrivningsmyndigheterna. Det senare anför utskottet även i år. Men samtidigt säger utskottet att det är angeläget att stifta lagar på området för att motverka ekonomisk brottslighet. I utskottstexten förordas också en utredning. I motsats till föregående år avstyrker utskottet inte vår motion utan skickar 125 med den till regeringen med en hänvisning till vad man har sagt om den i utskottstexten. Läser man utskottstexten riktigt noga, finner man att den säger både ja och nej till motionen. Men hur som helst är vi från vpk glada över motionens behandling och ser den såsom en framgång för oss och framför allt för hyresgästerna, som ytterst drabbas av fastighetsspekulationerna och även har krävt åtgärder mot dessa.

Herr talman! Det palestinska folkets rättigheter har ofta debatterats här i kammaren så länge frågan har varit aktuell. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har flerfaldiga gånger haft uppe just det palestinska folkets rättigheter och representation samt ett erkännande av PLO, som alla partier — vilket man också kan se i utskottets betänkande — betraktar som palestiniernas enda representativa organisation. Utskottets skrivning i betänkandet är positiv i ordalagen. Utskottet hänvisar till det svar som utrikesminister Ullsten lämnade för en tid sedan här i kammaren. Men när utskottet kommer till de faktiska förhållandena och det gäller att ta ställning till de propåer som vi har framfört i vår motion, finner utskottet sig inte bundet av dessa uttalanden utan avstyrker våra förslag. Jag tänker inte uppehålla mig någon längre tid vid en beskrivning av bakgrund eller historia. De flesta känner till förhållandena väl — de har som sagt varit aktuella under många år — men det har hänt vissa saker under den senaste tiden som förtjänar att påpekas. I betänkandet talas om överenskommelsen i Camp David och om att det på något sätt skulle ha blivit ett ändrat förhållande genom det fredsavtal som har träffats mellan Egypten och Israel. Men diskussionerna och överenskommelsen har inte alls fört frågan om palestinierna framåt. Man kan kanske snarare säga att deras situation härigenom har försämrats — till följd av uppgörelsen mellan Egypten och Israel har palestinierna kommit i en mera klämd situation än tidigare. Det finns alltså all anledning att stödja PLO i dess kamp för det palestinska folkets rättigheter, och vi har i vår motion, i de två yrkanden som behandlas i det här sammanhanget, begärt dels att PLO:s representation i Sverige skulle få status som förbindelsekontor, dels att regeringen skulle verka för att en Genéevekonferens om fred i Mellanöstern snarast kommer till stånd. Utskottet avstyrker yrkandet om förhöjd status för det informationskontor som PLO f.n. har i Stockholm. Motiveringen är den att förbindelsekontor inte är ett normalt diplomatiskt arrangemang. Det kan man naturligtvis säga och på det sättet klara sig undan formellt. Men om man vill göra verklighet av de stolta deklarationer som gjorts i bakgrundstexten och andra uttalanden, borde PLO få den utökade status som vi har begärt. Det skulle förbättra PLO:s sak högst avsevärt i Europa och naturligtvis också efter världsmåttstock. ; Vi kan därför inte se något skäl till att inte låta PLO upprätta ett s.k. förbindelsekontor i Sverige, något som ju skulle ge organisationen bättre utgångsläge för fortsatt aktivitet och som sagt givetvis högre internationell status. ; Utskottet avstyrker också yrkandet att Sverige skulle ta initiativ till att inkalla en ny Gené&vekonferens, och utskottet skriver följande: ”I det dödläge som rådde före den egyptiska presidenten Sadats förhandlingskontakt med Israel för två år sedan, stödde Sverige tanken på ett återinkallande av Genéevekonferensen. F. n. saknar emellertid tanken på en ny Gentvekonferens aktualitet.” 127 Vi anser att resonemanget inte är logiskt. Om problemen inte är lösta, om det palestinska folkets rättigheter fortfarande inte har blivit beaktade och om uppgörelsen i Camp David och fredsavtalet mellan Egypten och Israel har gjort att palestiniernas ställning snarare har försvagats, så är väl inkallande av en Gen&vekonferens mera aktuellt nu än tidigare. Vi kan alltså inte acceptera utskottets skrivning härvidlag. Riksdagen kommer förmodligen många gånger ännu att få anledning att debattera frågan om det palestinska folkets rättigheter. För dagen nöjer jag mig med att yrka bifall till vpk-motionen 247.

Herr talman! Sjukvården har under de senaste åren fått utstå skarp kritik. I debatten om sjukvården har man i stor utsträckning diskuterat de stigande vårdkostnaderna. Vpk menar att sjukvården i stället skall kritiseras för sin sociala passivitet, för sin oförmåga att påverka grundläggande orsaker till ohälsa, för sin auktoritära och institutionsbundna struktur. Dagens sjukvård står passiv inför de viktiga orsakerna till sjukdom och död. Ett exempel på sjukdomsframkallande faktorer är den stora utslagningen av människor på arbetsmarknaden, som i sin tur kan bero på att människor tvingas arbeta i hälsofarliga arbetsmiljöer. Den stora arbetslösheten bland ungdomar, de torftiga och socialt dåliga livsmiljöerna leder till alkoholoch narkotikamissbruk. Inför sådana här situationer står sjukvården handfallen och lamslagen. Dåliga trafikmiljöer, luftföroreningar och spridning av farliga ämnen på arbetsplatserna och i naturen är andra exempel på typer av sjukdomsorsaker. 129 Det rör sig om samhälleliga problem som inte kan vårdas bort. Där behövs ekonomiska och politiska förändringar och beslut för att ändra på förhållandena. Men det måste vara sjukvårdens uppgift att kartlägga dessa problem, att ta upp debatten om dem och slå larm om hälsoriskerna i samhället. Tvärtom är det emellertid så att just denna typ av hälsovård och sjukvård, den förebyggande, har en undanskymd plats inom dagens sjukvård. I stället föreslår man friskvårdskampanjer med allmänna råd om mer motion och bättre mat. Herr talman! Det behövs en annan sjukvårdsplanering än den som vi har i dag. Det behövs en diskussion om vårdens innehåll. Och vänsterpartiet kommunisterna föreslår att en parlamentariskt sammansatt utredning med denna inriktning tillsätts. Som det nu är finns det en klar åtskillnad mellan det medicinska och det ekonomiskt-politiska ansvaret inom sjukvården. Och den nuvarande sjukvårdsplaneringen är i huvudsak kvantitativ och orienterad mot diagnoser och existerande specialiteter. Det verkar också som om språkbruket inom sjukvården är direkt hämtat från det kommersiella näringslivet. Man talar t.ex. om vårdprestationer, om vårdkonsumtion och vårdproduktion. Vpk menar att all sjukvårdsplanering måste vara samordnad med den övriga samhällsplaneringen, därför att många hälsoproblem kan mötas med andra åtgärder än med vård. Tyvärr måste man konstatera att sjukvården just genom sin passivitet kan bidra till att konservera och förlänga en sjukdom. Människor som slås ut från arbetsmarknaden blir för det mesta långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Dessa grupper är i dag 300 000 vardera. De registrerat arbetslösa är omkring 100 000. Möjligheterna till pension och sjukskrivning är viktiga sociala rättigheter som inte skall ifrågasättas. Men i dag döljs en allt större arbetslöshet under medicinska diagnoser, och de sociala problemen förvandlas till enskilda människors individuella problem. Konsekvenserna av att en stor del av den arbetsföra befolkningen ställs utanför arbetslivet kommer i längden att bli förödande. Förskrivningen av mediciner inom sjukvården är omfattande och ökar hela tiden. En stor del av den totala läkemedelsförskrivningen är sannolikt onödig från medicinsk synpunkt. Det förekommer överförskrivning av läkemedel och vilka följderna blir av denna överförskrivning vet ingen i dag — man kan bara ana. Vissa debattörer har talat om en kemisk miljöförstöring av den mänskliga organismen — människans kropp. Det är framför allt lugnande mediciner och sömnmedel som människor av olika anledningar tvingas att överanvända. Man har beräknat att förbrukningen av lugnande medel och sömnmedel varje år uppgår till 300 miljoner doser. Dessa mediciner eller preparat har en beroendeskapande verkan. Dessa medel används också vid de ca 1 000 självmord och de mångdubbelt fler självmordsförsök som begås varje år i vårt land. Mycket i sjukvården kan kritiseras, och till stor del beror sjukvårdens brister på den organisatoriska vårdstrukturen. Man har koncentrerat Nr 49 sjukvården till stora institutioner, som ofta är isolerade från det vanliga samhället. Fortfarande arbetar mindre än 5 90 av alla sjukvårdsanställda inom den öppna vården utanför sjukhusen. Sjukvården har fått en teknisk-medicinsk inriktning. Det har varit lättare att argumentera för en utbyggnad av en högspecialiserad apparatkrävande vård än för en mänskligare vård som bygger på direkt kontakt mellan människor. Till stor del beror detta på att mäktiga ekonomiska intressen finns inom läkemedelsoch sjukvårdsmaterialindustrin. Denna tekniska inriktning av sjukvården får märkliga följder. en patient tas in på ett sjukhus efter att ha överdoserat tabletter får han eller hon en utomordentlig vård så länge hon eller han är medvetslös. När patienten vaknat till liv och då han eller hon behöver hjälp med de sociala och psykologiska problemen sjunker kvaliteten raskt. Patienterna skickas så gott som alltid tillbaka till sin gamla sociala miljö med stor risk för att samma sak händer igen. Vi har i vårt land en åldrande befolkning, men det är inte bara antalet åldringar som ökar, utan det sker också en förskjutning mot allt fler i högre ålder. Detta ställer ökade krav inom åldringsvården. Det rationaliseringstänkande och den löpandebandsprincip som karakteriserar långvården i dag är en spegel av samhället i stort. Det har att göra med vår syn på människor och respekten för människor. Står man i produktionen och är i produktiv ålder har man ett värde som samhället och kapitalet har intresse av att bevara. Men som patient inom långvården har man hamnat å andra sidan produktionsåldern och anses inte värd att satsa resurser på. Det är ett njuggt och cyniskt sätt att värdera människor på. I dag hänvisas äldre människor till ålderdomshem, servicehus eller långvård. I dagarna kom det en forskningsrapport på läkarstämman, som visade att bara 5 9760 av människorna över 65 år behöver medicinsk omvårdnad i strikt bemärkelse. Alla de andra skulle kunna må bättre av att bo kvar i sina gamla miljöer, om det bara fanns förutsättningar för det, t.ex. ett tillräckligt antal hemsamariter. Vpk menar att sjukvården måste inriktas på mer öppenvård och att utbyggnaden av denna måste ske i mycket snabbare takt än i dag. Vi menar också att sjukvården skall vara lättillgänglig. Vårdcentralerna skall ligga nära människornas bostad, och alla skall tillhöra en bestämd vårdcentral. Vi menar att hälsokontrollerna skall göras på dessa centraler och att öppethållandetiderna skall vara generöst tilltagna. Hembesökssystemet bör byggas ut liksom hälsoundervisningen. Vi menar att sjukvårdsarbetet på vårdcentralerna skall bygga på vårdlagsprincipen, där alla får ta ett större ansvar för sjukvården. I mitten av 1980-talet bör dimensioneringen av sjukvården på dessa vårdcentraler vara så bra att den räcker till för ett tiotal besök per år för varje invånare. Varje år skall en hälsoundersökning göras. Väntetiderna skall minskas, och jourverksamheten skall också knytas direkt till centralerna. Herr talman! I sjukvårdsdebatten har det förts fram krav på en 131 tillbakagång till det s.k. husläkarsystemet som ett alternativ till den öppna vårdens utbyggnad. Denna tanke skall tillbakavisas. Husläkarsystemet är historiskt utlevat. På sin tid var det den privilegierade minoritetens metod att köpa tjänster av en bestämd läkare. Samtidigt hänvisade man de flesta människorna till överfyllda polikliniker eller till provinsialläkarmottagningar, om de över huvud taget fick vård. Med rimliga krav på vidareutbildning, kompensationsledigt efter jourtjänstgöring, kortare arbetstid m.m. är det orimligt att tro att en bestående patientläkarkontinuitet skall kunna bli möjlig. Däremot, herr talman, är det möjligt att upprätthålla kontakten med en och samma personalgrupp vid en vårdcentral. Utbildningen av vårdpersonal är otillräcklig, och utbildningskapaciteten måste ökas utan att kvaliteten för den skull försämras. Frågan om kvaliteten i vården och i vårdutbildningen skall, om jag inte tar fel, debatteras i kammaren i morgon. Därför skall jag inte argumentera mera i denna fråga. Till sist vill jag ta upp spörsmålet om privatläkarna. Privatläkarna finns i allmänhet i storstäder och i områden med höginkomsttagare, där läkartätheten redan tidigare är hög. I andra delar av landet har det tidvis uppstått en situation med konkurrens mellan företagshälsovårdens och distriktsvårdens utbyggnad. Det behövs en enhetlig planering, och för att den skall kunna bli bra krävs att landstingen blir huvudmän för all sjukvård. De privatläkare som finns och de s.k. fritidspraktikerna bör erbjudas att arbeta i den offentliga sjukvården. Siukvård skall inte vara en verksamhet där privata ekonomiska vinstintressen får göra sig gällande. Privat läkemedelsindustri, sjukvårdsmaterial och andra ekonomiska intressen med anknytning till sjukvården har haft en styrande inverkan på vårdens utformning. Man har dessutom kunnat tjäna stora summor pengar på människors sjukdom och behov av vård. Hela det sjukvårdsindustriella komplexet måste, enligt vänsterpartiet kommunisterna, överföras i samhällets ägo och stå under samhällets ansvar. Herr talman! Utskottet föreslår avslag på vpk-motionen 1847 på ett raffinerat sätt. Utskottet säger att motionen inte påkallar någon åtgärd från riksdagens sida. I den krissituation, i många avseenden, som sjukvården befinner sig i i dag är det nödvändigt att regering och riksdag tar sitt politiska ansvar och inte frånhänder sig det. Det räcker inte med de utredningar som utskottet hänvisar till. Det behövs en rikspolitisk förankring när det gäller sjukvården, och därför behövs det en parlamentariskt förankrad utredning, som tar upp de saker som jag tidigare behandlat i detta anförande. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1847.

Herr talman! Jag hoppas att Inga Lantz ursäktar om jag säger att slutet på hennes anförande blev något av en antiklimax. Det lät ungefär så här: Sjukvården är i kris. Det räcker inte med de utredningar som utskottet hänvisar till. Det behövs en utredning till! Jag har inget emot utredningar. Jag har varit med om att föreslå och tillsätta åtskilliga, men jag tror faktiskt inte att den utredning som begärs i den här vpk-motionen skulle föra utvecklingen inom sjukvården framåt. Sammanfattningsvis kan jag säga att den här motionen, bortsett från ett konkret besked, innehåller två beståndsdelar. Den ena är ett antal uttalanden till förmån för allmänna principer som redan är accepterade och håller på att förverkligas. Den andra är ett antal uttalanden, som är mycket oklara till sin innebörd. De innehåller en massa fina ord och uttryck, men man förstår inte riktigt vad som avses. Jag skall ge exempel på bådadera. Här talas om att vi behöver mer forskning kring sjukdomsorsaker, att vi behöver fästa uppmärksamheten mer på sjukdomsframkallande inslag i arbetsmiljön osv. Det är en allmänt accepterad sanning. Det pågår sådan forskning. Det satsas varje år mer och mer på att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Vi har en särskild myndighet som ägnar sig just åt detta och som har vuxit snabbt på senare år. Det talas om vikten av förebyggande arbete. Det är också en sak som numera är allmänt erkänd. Landstingen håller på att bygga upp miljömedicinska resurser. Det talas om att sociala synpunkter behöver komma med i samhällsplaneringen. Det är ett viktigt inslag i flera av de regeringsförslag som nu behandlas av riksdagen. Det är alltså inget kontroversiellt. Det talas om att vi behöver en omstrukturering, så att det blir en annan balans mellan de stora sjukhusen — den slutna vården — och den öppna vården, till förmån för mer öppenvård. Det är en utveckling som pågår sedan flera år och som alla bekänner sig till. Det är också det område som har släppts fram när vi har haft brist på resurser, t.ex. i fråga om läkare eller investeringar. Det är alltså ingenting som vi behöver utreda, utan de målen håller redan på att förverkligas. Det talas också om att man skall överlåta uppgifter från läkare till annan personal. Även det är någonting som redan har påbörjats, vilket f. ö. nämns i motionen. Utredningen om sjukvårdens inre organisation har just lagt fram ett betänkande. Det finns andra betänkanden om sjukvården som håller på att remissbehandlas. Ett handlar om en ny sjukvårdslagstiftning, där även dessa saker nämns. Socialstyrelsen håller på att utarbeta ett nytt principprogram för hälsooch sjukvården, HS 90. Det finns alltså i motionen en rad allmänna tankegångar, som jag tror att alla här kan instämma i. För att vidareutveckla dem behövs ingen parlamentarisk utredning. Det gäller tvärtom att förverkliga förslagen. Men den här motionen reser också en rad frågor. Den är oklar på åtskilliga punkter. Först skulle jag vilja protestera mot talet att medicinska framsteg har ”en marginell effekt när det gäller att påverka livslängd och sjuklighet”. Inga Lantz spädde på i dag med att säga att den apparatkrävande vården har fått för mycket utrymme. Jag skulle önska att Inga Lantz och fler av riksdagens ledamöter hade varit med på läkarstämmans öppningsmöte nyligen. Där framträdde en rad företrädare för just den tunga apparatkrävande sjukvården och visade vad medicinska landvinningar kan betyda t.ex. för den grupp som Inga Lantz här nämnde — de äldre, de som inte står i produktionen och som man alltså inte längre satsar på, enligt Inga Lantz. Vad som kan betyda mycket för äldre är bl.a. just den tunga apparatkrävande sjukvården. En pacemaker för en person som har svagt hjärta är en apparat som kostar omkring 10 000 kr. Men det är vad man kan behöva för att kunna klara sig själv, vare sig man står i produktionen eller inte. Det kan innebära skillnaden mellan att kunna stå i produktionen och att inte kunna det. Att få en total höftoperation gjord eller att få en ny knäled eller en benprotes kan för en gammal människa vara avgörande för om han skall vara på långvården eller vara kvar i sitt eget hem. Vi fick se en film på läkarstämman som visade en kvinna, över 75 år gammal, som hade en inopererad höftled på ena sidan och underbenprotes och ny knäled på andra sidan. Tack vare den apparatkrävande sjukvården, som man ibland talar illa om, kunde hon reda sig helt och hållet själv. Det finns som sagt en del frågetecken i denna motion. Det talas t.ex. om att planeringen måste göras mer problemorienterad. Det talas om att det behövs en genomgripande diskussion grundad på en kartläggning av vårdens innehåll. Det talas om att man måste angripa de nuvarande vattentäta skotten mellan medicinskt och ekonomiskt-politiskt ansvar. Jag måste erkänna att jag trots vissa ansträngningar inte förstår det här. Vad menas med att planeringen skall vara mera problemorienterad? Vad menas med att man skall ta bort de vattentäta skotten mellan medicinskt och ekonomisktpolitiskt ansvar inom sjukvården? Jag tror detta är exempel på den gamla tesen att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Jag anser att den här motionen inte kan ligga till grund för någon ny utredning. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag förstår att den här vpk-motionen tar upp saker som är obehagliga för de övriga partierna här i riksdagen. Vi har pekat på att det i vårt samhälle finns inbyggda sjukdomsframkallande faktorer. Vi har den stora utslagningen på arbetsmarknaden. Vi har de dåliga bostadsmiljöerna. Vi har den enorma miljöförstöringen. Det här är saker som gör människor sjuka och som gör att de vantrivs i samhället. Det behövs en helhetssyn både när det gäller samhällsplaneringen och när det gäller sjukvårdens sätt att möta de här negativa förhållandena i vårt samhälle. Det krävs att sjukvården tar sitt ansvar i de här frågorna och initierar en debatt om dem och påvisar de hälsorisker som finns inbyggda i det system som vi tvingas leva med i dag. Sjukvården befinner sig i en kris. Hur mycket Gabriel Romanus än Nr 49 argumenterar för att den inte gör det, så är det så. Så upplever många Tisdagen den människor det. Det är årslånga köer. Jag träffade för någon vecka sedan en 11 december 1979 äldre kvinna som sade: Jag förstår inte det här. Jag har fått vänta tio år på att få mina åderbråck opererade. Hon tillhörde upptagningsområdet för det sjukhus som lär vara Europas modernaste och största, nämligen Huddinge sjukhus. Sådan är situationen för många människor. Det är också så de flesta uppfattar det. Krisen inom sjukvården slår mycket hårt, och köerna för behandling är synnerligen långa. Jag tror att det behövs att man tar ett rikspolitiskt ansvar för den här dåliga situationen. Därför föreslår vi en parlamentarisk utredning på rikspolitisk nivå för att få den ordentligt förankrad och för att få regering och riksdag att ta sitt ansvar för det som inte fungerar inom sjukvården i dag. Det är klart att det behövs tekniska hjälpmedel. Det har vänsterpartiet kommunisterna alltid sagt. Men nu är det ju så att den tekniska apparatkrävande vården har fått breda ut sig på bekostnad av den vård som är mer personalkrävande, den mänskliga vården, som det behövs nog så mycket av. Det är därför man också måste utbilda mer personal och omstrukturera hela sjukvården efter andra arbetsmetoder. Det behövs en helhetssyn inom sjukvården. Jag tror man också måste utreda varför människor mår så dåligt i dag och varför allt fler människor blir sjuka. Det här är grunden för vår motion, och jag upprepar vad jag sade tidigare: Jag förstår att det här är obehagligt att medge för de andra partierna här i riksdagen, men de saker vi påpekar i vår långa motion är väsentliga saker, som man måste ändra på om man skall komma någonstans och få en bra sjukvård som fungerar för människor.
Herr talman! Jag är ledsen, jag måste tydligen ha uttryckt mig oklart. Jag tycker inte alls att det är några obehagliga saker som sägs i motionen, och jag tror inte heller att jag sade det. Jag sade att hälften är självklarheter och allmänt accepterade sanningar och att resten är oklart. Några obehagligheter finns det således inte — utom på en punkt. Jag kan ta upp den med detsamma, så blir det sagt: det är när vänsterpartiet kommunisterna ger ett klart besked om att de inte vill arbeta för någon kontinuitet mellan patienter och läkare. Vi vet genom undersökningar att det som människorna är minst nöjda med är att de ständigt får träffa nya läkare och att det krav som de ställer på sjukvården i dag är att få behålla samme läkare. Det kravet ligger bakom mycket av den sjukvårdspolitiska debatt och det arbete som vi har haft på senare tid. Där ger kommunisterna ett klart besked. De vill inte vara med och verka för att det blir en kontinuitet mellan patient och läkare, utan de anser att man skall tillhöra en vårdcentral — och det skall för säkerhets skull också vara en stor vårdcentral; det står i motionen. Det är en obehaglig åsikt att man skall strunta i patienternas krav. I övrigt tycker jag inte det som sägs i motionen är obehagligt. Jo, kanske på 135 en punkt till. Det är när man säger att landstingen skall vara huvudmän för all sjukvård. Men så heter det i nästa mening: ”Existerande privatpraktiker inkl. de s.k. fritidspraktikerna bör därför erbjudas inträde i den offentliga sjukvården.” —- Ja, men det behöver inte erbjudas. Det får de redan. Det är säkert ingen fritidspraktiker som inte får fullgöra den tjänstgöringen hos sin sjukvårdshuvudman, och det finns säkert ingen privatpraktiker som inte kan få jobb hos landstingen. Men frågan är: Skall man förbjuda privatsjukvård? Den frågan har inte blivit besvarad. Är detta vad ni menar, borde ni ha sagt ut det. Jag fick inte någon upplysning om vad de här konstiga sakerna betyder: att planeringen skall göras mera problemorienterad, att det skall föras en diskussion som skall grunda sig på en kartläggning av vårdens innehåll och att man skall angripa de vattentäta skotten mellan medicinskt och ekonomisktpolitiskt ansvar inom sjukvården. Vad betyder det sista? Betyder det att läkarna skall få ett större ekonomiskt-politiskt ansvar eller betyder det att politikerna skall få mer medicinskt ansvar? Inga Lantz kanske kan tala om för oss vad man syftar på. Det är typiskt, tycker jag, att när Inga Lantz ger exempel på krisen inom sjukvården nämner hon just en person som inte kan bli opererad. Jag har aldrig förnekat att det är kris inom sjukvården på många håll, utan jag har bara sagt att vpk:s motion inte innebär någon lösning. En parlamentarisk utredning löser inte krisen, utan det behövs en fortsättning av arbetet enligt de riktlinjer som man arbetar efter nu, med bl.a. en satsning på öppenvård. Varför skall man behöva sätta till en parlamentarisk utredning för att satsa på öppenvård? Vi har redan haft en utredning. Och vi har fört en diskussion där riksdagen har begärt ett handlingsprogram för att få fram en öppenvård med kontinuitet, vilket kommunisterna tydligen inte anser vara så viktigt. Vpk talar om att det behövs en helhetssyn och ett samlat grepp. Det är vad man brukar göra, när man inte har så många konkreta förslag att komma med. Nu heter det också att vi skall ta vårt rikspolitiska ansvar. Men på vilket sätt skulle vi ta ett större rikspolitiskt ansvar genom att tillsätta en utredning?
Herr talman! Det har ju visat sig att de utredningar som har gjorts inte har räckt till. Det räcker inte med det som man håller på med, utan det krävs att man för upp det här arbetet på rikspolitisk nivå för att få en ändring till stånd. Sedan klagar Gabriel Romanus över att han inte förstår. Det är inte första gången han inte förstår. Han tar upp frågan om husläkarsystemet. Det systemet har kritiserats mycket hårt. Det var väl det förslaget som den folkpartistiska regeringen fick utstå mest kritik för, eftersom det är ett gammalt utlevat system för de välbeställda i samhället. Sedan försöker man hänga upp ett nytt husläkarsystem på en kontinuitet. Jag tycker det är orimligt att tänka sig att gå tillbaka till det gamla systemet. Nr 49 Vad man i stället skall göra är förstås, såsom jag också sade, att bygga ut den öppna vården och att bygga ut vårdcentralerna så att de får ökad kapacitet att ta emot människor när dessa behöver det. Man skall förstås organisera vården så att man inte knyter upp den alltför hårt till läkare, utan så att man får ett vårdlag. På det viset skulle man kunna få den kontinuitet som Gabriel Romanus vill ha när det gäller läkare även i fråga om en större personalgrupp. Det skulle kännas tryggt för människorna. Sedan vet jag inte om det mest besvärande för människorna är att de möter olika läkare. Jag tror att det i stället är det förhållandet att man inte får den vård man behöver, vare sig det gäller akut hjälp eller en operation — man får vänta i köer alldeles för länge. Det problemet tror jag inte att man löser genom att bygga ut husläkarsystemet. Den situation vi har på detta område visar att det behövs nya grepp och en rikspolitisk förankring för att få sjukvården att fungera.
Herr talman! Det skulle väl inte vara så farligt om det bara var jag som inte begrep vad som står i den här motionen. Men jag undrar om det är någon här i kammaren som förstår vad som menas med de här sakerna som jag läste upp. Inga Lantz förstår det kanske — men förklara det då för oss andra! Vad menar man t.ex. när man säger att planeringen skall göras mera problemorienterad? Eller vad menas med att man skall angripa de vattentäta skotten mellan medicinskt och ekonomiskt-politiskt ansvar inom sjukvården? Betyder det att läkarna skall få mer ekonomiskt-politiskt ansvar eller betyder det att politikerna skall få ett större medicinskt ansvar? Ettdera måste det väl vara, men vilket vet jag inte. Och är detta bra för patienterna? Sedan står det att en del av socialstyrelsens överordnade funktioner skall föras över till landstingen. Vilka funktioner är det som skall föras över till landstingen och som inte redan har föreslagits bli överförda? Det måste väl vara några nya funktioner som ni tänker på. Vilka är det? Vidare står det att vi skall ha en genomgripande diskussion, som skall grundas på kartläggning av vårdens innehåll. Vad syftar det till? Jag tycker att allt detta är oklart. Jag ställde också en konkret fråga. Ni talar om att landstingen skall ha ansvar för all vård, och så sägs det att man skall erbjuda läkarna att få inträda i den offentliga sjukvården. Men det erbjudandet finns ju redan. De flesta läkare har möjlighet att få jobb inom landstingen — ingen tvingas att driva privatpraktik. Men frågan är: Skall vi förbjuda privatsjukvård? Är det det som avses? Det framgår inte av texten, men det kunde vi kanske få besked om nu. Att man jämt kommer till en ny läkare och till ny personal är väl naturligtvis inte det allvarligaste man kan råka ut för. Det är klart att får man ingen vård så är det allvarligare. Men vad jag sade var att — och det är lätt att kontrollera — när man i undersökningar frågar människor vilka önskemål de har på sjukvården, så kommer det kravet främst, att de vill ha samma läkare 137 och gärna samma sköterska och samma personal över huvud taget. Det är detta som vi syftar till med det pågående arbetet för ett husläkarsystem, som f. ö. finns med igen i regeringsförklaringen. Avsikten är inte att införa något slags gammalt system, där varje läkare sitter för sig, utan meningen är att vårdcentralerna skall organiseras på ett sådant sätt att man får en personlig anknytning till en läkare och en sköterska för all planerad sjukvård. Om man blir sjuk på natten får man naturligtvis acceptera den personal som är jour, men för all planerad sjukvård skall man få höra till en läkare och en sköterska. Detta är inget system bara för de välbeställda. Det går att ordna arbetet så här, och det finns redan vårdcentraler som arbetar på det sättet. Det uppseendeväckande i kommunisternas motion är att ni säger nej till detta — man skall inte få höra till en läkare, utan man skall bara höra till en vårdcentral, till en större grupp. Det är det enda klara beskedet i den här motionen, och det är ett negativt besked för patienterna.
Herr talman! Jag skall bara försöka svara på Gabriel Romanus fråga om problemorienterad planering. I dagens sjukvård bortser man från de hälsorisker som är direkt förknippade med de levnadsbetingelser som människor lever under. Man måste utreda de hälsorisker som hänger samman med dåliga bostadsmiljöer, utslagning på arbetsmarknaden och miljöfarliga faktorer i arbetet och i vår natur. Med en problemorienterad planering av sjukvården menas alltså att man tar med också sådana faktorer och inte som nu nöjer sig med att komma in i ett mycket sent skede, nämligen när människor redan är sjuka. När det gäller privatläkarvården menar jag att privatläkarna på sikt måste överföras till den allmänna sjukvården, på samma sätt som man i dag för att få folktandvården att fungera orienterar privatpraktiserande tandläkare över till den verksamheten. Jag tror alltså att de åtgärder som vi har pekat på i motionen är viktiga för att vi skall kunna få en annan inriktning på sjukvården och möta den kris som i dag råder på det området.